Herr talman! Sveriges ekonomi befinner sig i en långvarig stagnation. Landets produktionsförmåga utnyttjas bara delvis och produktionens tillväxt är rekordlåg. Sedan 1976 har bruttonationalprodukten växt med mindre än 1 90 i genomsnitt per år, och vi har haft flera år då totalproduktionen direkt fallit. Industriproduktionen och kapacitetsutnyttjandet i industrin visar en ännu sämre utveckling än BNP. Produktionen har inte stigit alls sedan mitten av 1970-talet, och merparten av landets industriföretag kör långt under sin produktionskapacitet. Den uteblivna produktionstillväxten och det dåliga kapacitetsutnyttjandet har naturligtvis fått kraftiga genomslag på sysselsättning och investeringar. Utvecklingen i båda dessa avseenden är djupt oroande. I april i år fanns det 112 000 registrerade arbetslösa. Det är den högsta aprilsiffra som någonsin uppmätts. Men dessutom fanns 40 000 personer i arbetsmarknadsutbildning, 56 000 i beredskapsarbeten och 62 000 i skyddad sysselsättning. Lägger man därtill drygt 60 000 personer som är latent arbetslösa — dvs. de skulle vilja ha arbete, men sett detta så utsiktslöst att de avstått från att söka arbete — kommer man fram till att över 330 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är en ökning med nära 75 000 personer på bara ett år. Men arbetslösheten skulle ha varit ännu större om inte efterfrågan på arbete, antalet arbetssökande, minskat med 42000 under det senaste året. Det råder inget tvivel om att det är en farlig situation som håller på att uppstå på arbetsmarknaden. Erfarenheter från land efter land visar hur svårt det är att påtagligt minska arbetslöshet och undersysselsättning när de väl bitit sig fast i ett samhälles ekonomi. Arbetsmarknadsstyrelsens chef har upprepade gånger varnat för farorna i detta avseende med den nuvarande arbetslöshetspolitiken. Detstår också klart att det enda sättet att öka sysselsättningen är att på nytt få en ökad produktion och tillväxt i den svenska ekonomin. Skulle den nuvarande stagnationen bestå, kan enbart den registrerade, öppna arbetslösheten om några år närma sig 300 000. Situationen på investeringsområdet inger också stora farhågor inför framtiden. Industriinvesteringarna har minskat med över 30 96 sedan 1976. Denna kraftiga nedgång har inte kompenserats av uppgångar på andra områden. Bostadsbyggandet har gått ner kraftigt, liksom investeringarna inom de flesta övriga områden. Minskningen av sparandet har varit ännu kraftigare än nedgången av investeringarna, något som återspeglas i ett bestående underskott i vår bytesbalans med utlandet. Uttryckt i siffror innebär detta att bruttoinvesteringskvoten sjunkit från ca 23 20 i mitten av 1970-talet till 17 96 i år. Ännu allvarligare är nedgången i nettosparkvoten, dvs. den andel av nationalinkomsten som används för utbyggnad av landet produktiva tillgångar. Den har sjunkit från 15 till 5 90. Det är inte bara ett historiskt bottenrekord. Den låga siffran för nyinvesteringarna placerar Sverige klart i strykklass bland industriländerna. Eftersom det är investeringarna som avgör om vi skall ha några jobb och några inkomster i framtiden, är detta utomordentligt oroande, ja, den avgjort sjukaste punkten i Sveriges dåliga ekonomi. Sveriges grundläggande problem är två: Vi producerar mindre än vi förbrukar. Och vi sparar och investerar för lite för att vi på sikt skall kunna behålla dagens otillräckliga produktionsförmåga. Den oundvikliga effekten blir att gapet mellan produktion och förbrukning i framtiden ökar ännu mer. Det står var och en fritt att spekulera över vart detta kan leda oss. Men till full sysselsättning och stigande levnadsstandard leder det i varje fall inte. Hastigt besett kan det förefalla som om vägen bort från katastrofen är att skära ner förbrukningen så att produktionen räcker till. Om denna nedskärning drabbar konsumtionen, borde också sparandet öka. Därmed skapas utrymme för de investeringar som är nödvändiga för att produktionsförmågan skall kunna växa, så att konsumtionen i varje fall på sikt kan öka igen. Såvitt jag förstår är det också denna enkla modell som fått tjänstgöra som den officiella motiveringen för den hårda åtstramningspolitik som förts i Sverige sedan våren 1980. Men verkligheten har inte följt modellens och regeringspolitikens anvisningar. Förbrukningen har dragits ner, men produktionen har också minskat. Åtstramningen har drabbat konsumtionen, men sparandet och investeringarna har inte ökat. Raset i industriinvesteringarna fortsätter, och arbetslösheten har fördubblats sedan 1980. Inte ens det som uppställdes som det primära målet — att minska det statliga budgetunderskottet — har uppnåtts. Enligt de ursprungliga planerna skulle underskottet i år ha varit 7 20 av BNP. Det ser ut att bli 12 96. Visserligen verkar det nu som om budgetunderskottet för första gången sedan 1976 inte skulle öka nästa budgetår. Men av allt att döma blir det en kortvarig fröjd. Enligt långtidsbudgeten skulle den rent automatiska ökningen till budgetåret 1983/84 bli minst 10 miljarder och underskottet växa från 75 till 85 miljarder. Då är ändå utgiftstrycket med säkerhet underskattat, t.ex. när det gäller kostnaderna för arbetslösheten och för arbetsmarknadspolitiken. Det tillhör besynnerligheterna i svensk politik just nu att den sittande regeringen inte gjort ett enda försök att analysera orsakerna till att den så mångomtalade sparpolitiken ännu inte lett till något av de mål man ställt upp. Den har i stället försämrat förutsättningarna för ekonomins återhämtning genom det fortsatta raset för kapitalbildning och investeringar. Detta är desto märkligare som det numera föreligger både svenska och internationella studier som visar farorna med en ensidig åtstramningspolitik. OECD:s senaste ekonomiska rapport konstaterar att nedskärningar av de offentliga utgifterna i land efter land ökat budgetunderskottet i stället för att minska det. Det är inte heller så svårt att förstå varför detta har skett. Nedskärningarna minskar efterfrågan. Därmed minskar produktionen och kapacitetsutnyttjandet i näringslivet, som sedan minskar investeringarna. Detta ökar arbetslösheten och minskar samhällets inkomster. Även om man kortsiktigt får en gynnsam effekt av åtstramningen på statsbudgetens saldo, blir effekten ganska snart den motsatta, när den ekonomiska nedgången minskar inkomsterna och arbetslöshet och industrikriser ökar utgifterna. OECD konstaterar också det ganska självklara att de här effekterna förstärks, om ett stort antal länder samtidigt bedriver åtstramningspolitik. Och det är tyvärr vad som sker f. n. De här slutsatserna bekräftas av en svensk rapport som utarbetats av den s.k. expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och som publicerats av själva budgetdepartementet. I denna rapport, som heter Perspektiv på besparingspolitiken, konstateras bl.a.: ”Besparingspolitikens effekter kan sökas på flera nivåer. Den kanske oftast diskuterade frågan är om besparingarna är ett verksamt medel för att lösa den ekonomiska krisen. I detta avsnitt ges inget bidrag till denna diskussion. Klart är emellertid att inget exempel med otvetydig framgång föreligger. De länder som gått längst i sina försök att spara sig ur krisen, främst Förenta Staterna och Storbritannien, uppvisar få tecken av positivt slag.” Herr talman! Den borgerliga majoriteten i finansutskottet gör heller inget försök att påskina att den ekonomiska politik som f. n. förs skulle ha varit framgångsrik. Man kommer inte längre än till en förhoppning om en konjunkturförbättring under 1982 och 1983 men understryker desto kraftigare att detta ingalunda innebär att de grundläggande obalanserna i ekonomin är övervunna. Finansutskottets betänkande berövar alltså regeringspartierna större delen av den argumentation man uppenbarligen planerat att använda i valrörelsen. Regeringen har både i kompletteringspropositionen och i offentliga uttalanden påstått att Sverige nu ”är på rätt väg”. Man gjorde ett stort nummer av att handelsbalansen förbättras — men finansutskottet anser utvecklingen hittills under året tyda på att det kommer att gå sämre. Regeringen har berömt sig av att inflationstakten har gått ner och räntan kunnat sänkas. Men utskottsmajoriteten talar om ett ökat tryck uppåt på priser och kostnader och visar stark oro för att inflationen skjuter ny fart nästa år. Beträffande räntan konstaterar man bara att det stora upplåningsbehovet kräver en fortsatt hög räntenivå. Regeringen har också påstått att sysselsättningsläget kommer att förbättras under året tack vare en uppgång av industrisysselsättningen som skulle komma i höst med 30000 personer. Utskottsmajoriteten ansluter sig definitivt inte till den bedömningen utan litar mer på Industrins utredningsinstitut, som tror att industrisysselsättningen kommer att minska ytterligare med uppemot 20 000 personer. Med andra ord — finansutskottets borgerliga majoritet kuperar effektivt den svans som regeringen hållit så högt i vädret under denna valrörelses inledningsskede. Och det är uppenbart vem som hållit i yxan. Moderaterna unnar inte sina forna koalitionsbröder att stoltsera med några som helst bedrifter under deras regeringstid. Men vad återstår då, annat än dysterhet och förtvivlan? Den exportledda expansion som det talades så mycket om tidigare tycks försvinna i ett alltmer töcknigt fjärran. Både vi socialdemokrater och de borgerliga ledamöterna i finansutskottet är ense om att utsikterna för en internationell konjunkturuppgång är osäkra och att uppgången, om den kommer, blir svag och haltande. Allt, bokstavligt talat allt, pekar alltså på att den ekonomiska stagnationen kommer att fortsätta med ökad arbetslöshet, försvagad produktionsförmåga och förvärrade balansproblem. Om det i dag ställs krav på en klar och resolut omläggning av den ekonomiska politiken, är det mot den här bakgrunden inte förvånande. Jag vet mig heller aldrig tidigare ha upplevt ett så massivt motstånd mot den nuvarande regeringspolitiken från alla intresserade parter som det som förekommer i dag. Ordförandena i Sveriges två största löntagarorganisationer har riktat en gemensam skrivelse till regeringen, där man i närmast desperata ordalag vädjar om en återgång till en ekonomisk politik för ökad i stället för minskad sysselsättning, för ekonomisk tillväxt i stället för stagnation. Landets byggnadsindustri och byggämnesindustri har upprepade gånger avkrävt regeringen initiativ för att få fart på investeringar och byggande. Och från många håll i näringslivet i övrigt har en mera aktiv politik efterlysts, t.ex. på investeringsområdet, energiområdet och när det gäller skogsindustrins råvaruförsörjning. Men regeringen har i allmänhet inte ens svarat på de här framställningarna. Det går helt enkelt inte längre att hävda vare sig att den borgerliga ekonomiska politiken skulle föra Sverige åt rätt håll eller att det inte skulle finnas en alternativ politik som kunde börja lösa Sveriges ekonomiska problem. Socialdemokratin har lagt fram ett program för att öka investeringarna, få fart på industrin och bättre ta till vara våra naturresurser. Vi vill både i full utsträckning utnyttja Sveriges produktionsförmåga och börja bygga ut den. Vi tror dessutom att detta är den enda vägen tillbaka till balans mellan våra inkomster och våra utgifer, mellan produktion och förbrukning. Vi har således föreslagit ett omfattande program för nya investeringar. Programmet är uppbyggt så att det skulle stimulera ekonomin på kort sikt, samtidigt som det är inriktat på åtgärder som är viktiga för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt och för konkurrenskraft och produktionsförmåga. Våra förslag gäller åtgärder för att få i gång investeringarna på energiområdet, stimulanser för ett ökat bostadsbyggande, investeringar i transportsektorn, särskilda insatser för ökade industriinvesteringar, åtgärder för forskning och utveckling samt tidigareläggning av vissa kommunala investeringar på miljöområdet. : Våra förslag på energiområdet syftar till att nödvändiga investeringar skall komma i gång och genomföras snabbare än vad som nu sker. Målen att avveckla kärnkraften och minska oljeberoendet kräver att vi handlar nu. Bristen på kapacitet inom transportoch kommunikationssektorn är till stor nackdel för näringslivet, och våra förslag omfattar ökade insatser för vägunderhåll, vägbyggande, SJ samt kollektivtrafik. Vi har försökt välja projekten främst med hänsyn till deras betydelse för industrins transporter. Den katastrofalt låga nivån på bostadsbyggandet har fått till följd att arbetslösheten inom byggbranschen har stigit till rekordhöga tal. Omfattande industriell kapacitet har slagits ut, vilket kommer att leda till att importberoendet ökar också på byggnadsområdet. Därför vill vi ha ett högre nybyggande och ökade insatser för reparations-, ombyggnadsoch tillbyggnadsarbeten. Vi vill tidigarelägga kommunala investeringar på miljöområdet för att utnyttja den lediga kapacitet som i dag finns i svensk industri, och vi vill försöka stimulera industrins investeringar genom att kapacitetsutnyttjande och lönsamhet förbättras till följd av satsningarna på energi-, transportoch byggandeområdet. En ytterligare stimulans av industriinvesteringarna följer av våra övriga förslag på det industripolitiska området: utarbetande av ett investeringsprogram för de statliga företagen, ökade insatser för de särskilda branschprogrammen på speciella områden. I vårt investeringsprogram ingår också förslag om utbyggnad av lokaler för teknisk forskning och utveckling, ökade anslag till teknikupphandling, stipendier till uppfinnare och ökade anslag till de tekniska fakulteterna. Vi vill också ta till vara landets naturresurser, så att de ger oss mer sysselsättning och bättre försörjning. När det gäller virkesförsörjningen till skogsindustrin har socialdemokraterna föreslagit en rad åtgärder för att öka utbudet. De bygger på en kombination av skärpta bestämmelser om avverkning och ekonomiska styrmedel i form av ett avgiftsoch stödsystem. Det är utformat så att det skulle gynna den skogsägare som driver ett aktivt skogsbruk, men blir en belastning för den som är passiv. Tillsammans skulle dessa åtgärder både på kort och lång sikt skapa utsikter för att trygga skogsindustrins råvarubehov. Detta är en mycket viktig fråga. Om skogsindustrin kunde köra för fullt skulle Sveriges handelsbalans i ett normalläge för konjunkturen, enligt industrins egna beräkningar, kunna förbättras med 10 miljarder kronor. Det är två tredjedelar av dagens totala underskott. Den offentliga sektorn har utsetts till en speciell syndabock i Sveriges ekonomiska kris. Vi anser att detta är i hög grad oberättigat. Det går att genomföra en viss utbyggnad av den offentliga sektorn utan att de ekonomiska obalanserna förvärras — under förutsättning att vi också satsar på industrin. Men dessutom kan den offentliga sektorn bidra till att förbättra den ekonomiska balansen och öka den industriella tillväxten. Den offentliga sektorn består inte bara av produktion av tjänster som vi förbrukar. Den står också för stora inköp av varor och tjänster från den privata sektorn via staten, kommunerna och landstingen. Vi tycker att man bör göra denna stora efterfrågan till ett instrument i näringspolitiken för att utveckla svensk industri, skapa produktion och sysselsättning. Därför bör vi långt flitigare än nu använda oss avs.k. teknikupphandling. Ansträngningar bör också göras för en bättre samordning och mer av långsiktig planering vid statens och kommunernas uppköp. Vi vill, kort sagt, ge svensk industri en bättre hemmamarknad. Alla dessa förslag anvisas nu av den borgerliga majoriteten. Man gör i och för sig inget försök att förneka att det socialdemokratiska alternativet skulle innebära en injektion för ekonomisk tillväxt, ökade investeringar och högre sysselsättning. Majoritetens enda motiv är att vår politik skulle leda till ett ännu större budgetunderskott än det som blir resultatet av den nuvarande politiken. Nu är detta inte sant ensi det korta perspektivet. De ökade utgifter jämfört med regeringens budget som vi föreslår kompenseras av vissa skattehöjningar, framför allt ett återställande av momsen till den nivå den hade i höstas. Vårt investeringsprogram finansierar vi med en indragning av en del av den betydande likviditet — de pengar — som finns i näringslivet. Gösta Bohman hävdade i går under skattedebatten att våra förslag innebär att socialdemokraterna vill höja, som han sade, 15 skatter med sammanlagt 12 miljarder kronor nästa år. Sanningen är att antalet skatter som vi vill höja är åtta. Det finns då också en del avgifter i detta — det är alltså åtta skatter och avgifter. Den sammanlagda skattehöjningen är 3 725 milj.kr. Detta kan var och en konstatera genom att läsa finansutskottets betänkande, s. 42, underskrivet av den borgerliga majoriteten i utskottet inkl. vice ordföranden i moderata samlingspartiet Lars Tobisson. Jag vill vända mig direkt till Lars Tobisson och fråga honom, huruvida inte moderata samlingspartiets vice ordförande vill upplysa sin gamle boss, så han slipper stå här i Sveriges riksdag och ljuga, för det var faktiskt vad Gösta Bohman gjorde igår. Någon måste väl ha vilselett den gamle mannen, när han kan komma med så uppenbart vanvettiga uppgifter. Som jag tidigare försökt visa är det inte genom kortsiktiga besparingseller skattehöjningsaktioner som vi skapar balans i statens affärer, utan i grunden måste ligga en ökad tillväxt, en högre sysselsättning och en lägre inflation. Då har vi slagit in på den enda väg som på sikt kan leda till en bestående förbättring av statens finansiella läge. Herr talman! Det är möjligt att det fortfarande i de borgerliga partierna finns folk som är i god tro, som tror att vi inte längre har råd att arbeta, som tror att nedskärningspolitiken i vårt land, trots att den misslyckats i alla andra länder, på något mirakulöst sätt skulle få industrin att blomstra och skapa sysselsättning och framtidstro. Men de bör i så fall vakna upp. För i den här politiken börjar ett allt tydligare mönster avteckna sig. Värden och mål som tidigare enade nationen håller på att upplösas. Ett arbete har påbörjats som avser att gradvis ändra den svenska blandekonomin och välfärdsstaten. Det som många tidigare med stolthet kallade den svenska modellen håller på att överges. Ett avgörande steg i denna riktning har redan tagits. Full sysselsättning, rätten till arbete åt alla, är inte längre det centrala målet för den ekonomiska politiken. Det har regeringen redan visat genom att kraftigt begränsa de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet gör nu helt klart att ambitionsnivån för sysselsättningspolitiken måste sänkas ytterligare. Efterfrågeläget i Sverige får anpassas till de internationella betingelserna, skriver man nu. En mera expansiv politik är omöjlig eftersom den driver upp prisstegringstakten, står det i betänkandet. Eftersom inte ens finansutskottets borgerliga ledamöter kan inbilla sig att inflation skulle uppstå därför att det blir brist på varor, betyder detta i klartext följande: Om sysselsättningen blir för hög, blir lönekraven för höga och löneglidningen för stor. Alltså är arbetslöshet nödvändig för att inflationen skall kunna hållas nere. Det är vad man menar. Det är lätt att inse vad som har hänt. Strategerna bakom den borgerliga ekonomiska politiken — jag tror faktiskt inte att de finns i finansutskottet — har helt anslutit sig till det tänkande som nu är förhärskande i alltför många västliga industriländer. Och visst går det att bekämpa inflation med arbetslöshet och ekonomisk stagnation. Men priset har visat sig vara orimligt högt i förhållande till de resultat som uppnåtts när det gäller priserna. Priset i form av arbetslöshet, förlorat välstånd och social oro har dessutom med tiden visat sig bli allt högre. Varje ytterligare nedpressning av inflationstakten har krävt allt större uppoffringar. I dag ses det som en oundviklig och närmast naturlig utveckling att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka i de västliga industriländerna. Man talar om att gränsen 30 miljoner arbetslösa kan passeras redan nästa år och 35 miljoner arbetslösa om ytterligare några år. Det är i sanning ett skrämmande perspektiv om Sverige skall inordnas i detta internationella utvecklingsmönster. Men med den inriktning av den ekonomiska politiken som de borgerliga partierna planerar för och med de värderingar som styr denna politik förefaller en sådan utveckling oundviklig. Ett annat betydelsefullt steg har tagits i fördelningspolitiken. I åtstramningspolitiken ingår som ett nödvändigt led att befolkningens levnadsstandard skall sänkas. En sådan sänkning har också skett. Men den har definitivt inte fördelats efter bärkraft. Man har grovt våldfört sig mot principerna om solidaritet och rättvisa. Särskilt utmanande är att samtidigt som skatter höjts för vanliga löntagare och sociala förmåner dragits in från ekonomiskt svagare grupper, har skatter sänkts och nya förmåner beviljats åt personer med förmögenheter, aktieinnehav, företag, skogsmark och fastigheter. Trots de försök som gjorts från regeringens sida att dölja fakta finns det klara bevis vid det här laget på att de ekonomiska skillnaderna och de sociala orättvisorna ökat och kommer att fortsätta att öka i Sverige. Det är två doktriner som styr den här inriktningen av politiken. Den ena är hämtad från nyliberalismens föreställning om att ekonomisk utjämning och social trygghet inte kan förenas med en fungerande marknadsekonomi. Därför måste man, för att använda ett uttryck från Reagans Amerika, använda moroten åt de rika och piskan för de fattiga. Den andra doktrinen är att budgetunderskottet bara kan minskas genom en nedskärning av de offentliga utgifterna. Det är möjligt att de borgerliga partiernai ett inledande skede inbillade sig att det hos stat och kommun finns en mängd onödiga utgifter, som kunde skäras bort utan märkbara konsekvenser för människors välfärd och sociala trygghet. Men erfarenheterna blev helt annorlunda, som bekant. På denna väg vill man nu fortsätta. Det enda konkreta besked som lämnas om innehållet i borgerlig politik framöver är att utgifterna i nästa års budget skall skäras ner i ännu en omgång och med ett lika stort belopp som i år. Men inte ett ord sägs om vad dessa nedskärningar skall bestå av och vem de skall drabba. Egentligen, herr talman, borde det vara uteslutet att riksdagen tar ett sådant beslut utan att redovisa den ekonomiska och sociala konsekvensen. För medborgarna har beslutet samma innebörd som om riksdagen beslöt att skatterna nästa år skall höjas med 12 miljarder men utan att tala om och utan att ens själv veta vilka skatter som skall höjas. För en sak är klar. Det torde vara helt uteslutet att skära ner statens utgifter med så stora belopp utan att skära mycket djupt in i det sociala ' trygghetssystemet och i fördelningspolitiken. Det krävde som bekant mycken möda och stor vånda att åstadkomma de nedskärningar som riksdagen i vår beslutat om. Och merparten drabbade för medborgarna högst kännbara områden. Hur skall det vara möjligt att dra in ytterligare 12 miljarder utan att ge sig på sådana ting som barnbidragen, ytterligare nedskärningar av pensionerna och socialförsäkringarna? Om någon av förslagsställarna på den borgerliga sidan kan upplysa oss på den punkten om vad man egentligen tänkt sig — eller åtminstone ge ett exempel på vad det är fråga om — bör han eller hon träda fram nu här i dag. Under alla förhållanden är det ett demokratiskt renlighetskrav att väljarna före valet, den här gången, får klara besked om vad som väntar dem i händelse av en ny borgerlig regering. Det tredje steget bort från den svenska modellen tas i och med angreppen på löntagarfonder, på alla former av gemensamt sparande, på alla försök till demokratisering av vårt ekonomiska liv. Det var ändå bara ett par år sedan som folkpartiet och i viss mån också centern betraktade ökad delaktighet från löntagarnas sida i näringslivets kapitalbildning och aktiva insatser mot den ekonomiska maktkoncentrationen som nödvändiga för Sverige ekonomiska återhämtning. Men i dag har man helt uppslukats av moderaternas och arbetsgivarnas nyliberala idéer. Man försvarar benhårt den rådande maktoch ägandestrukturen i det svenska näringslivet. Inte ens om den leder till en dåligt fungerande marknadsekonomi — med fallande investeringar, inflation och arbetslöshet — får den rubbas. Våra ekonomiska problem vill man också lösa med maktspråk. Budskapet i finansutskottets betänkande är att vinsterna skall höjas och lönerna hållas nere. Det finns inte en antydan till vilja till dialog med landets löntagare, någon insikt om att ett samhälle i kris behöver samförstånd och en vilja att både ge och ta. I stället viftar man med piskan: om fackföreningarna inte böjer sig för de uppställda kraven — knäck dem då genom arbetslöshet och försämrade sociala villkor för deras medlemmar. Beskedet från de borgerliga partierna till landets löntagare är alltså följande: Acceptera fortsatt hög arbetslöshet, fortsatta sociala försämringar och lägre reallöner. I utbyte för detta får ni se vinsterna öka i näringslivet och sedan leva på förhoppningen att dessa vinster så småningom används också till ert bästa. Herr talman! Det är utomordentligt svårt att tro att det budskapet har någon som helst trovärdighet efter de besvikelser som löntagarna utsatts för under senare år. Och det är direkt omöjligt att tro att det är vägen till samförstånd, till gemensamma insatser för att arbeta och spara Sverige ur den ekonomiska krisen. Socialdemokratin kommer att inrikta sitt politiska arbete på att återupprätta den svenska modellen, att slå vakt om blandekonomin och välfärdsstaten. Vi vill för det första lägga om den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken, så att Sverige på nytt får ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Jag har tidigare redovisat vårt program på detta område. Vi skall för det andra föra en fördelningspolitik som bygger på de gamla honnörsorden rättvisa och solidaritet. Vi utlovar inga nya reformer inför nästa valperiod. Men vi lovar att på fyra punkter återinföra den sociala grundtryggheten: karensdagarna i sjukförsäkringen skall bort, arbetslöshetsförsäkringen återställas, pensionerna vär desäkras och stödet till barnomsorgen ges enligt tidigare principer. Men därmed är det slut på åtaganden om utgiftsbeslut. Övriga krav kan infrias bara i den takt som det ekonomiska läget förbättras. Och trots att våra utgiftslöften inte är några nya åtaganden avser vi att kompensera statsbud geten på inkomstsidan. Detta är verkligen ingen överbudspolitik. För det tredje skall vi förstärka och bygga ut den svenska modellen, så att Sverige på nytt kan förena ekonomisk tillväxt och full sysselsättning med en rimlig prisstabilitet. Vi tror att detta är möjligt om vi kan lösa det svåra problemet med fördelning mellan vinster och löner, så att lönsamheten kan förbättras utan ett omedelbart tryck uppåt på löner och priser. Det kräver att löntagarna kan få deli de ökade vinsterna på annat sätt än via höjda löner. Vi tror att utsikterna för både politisk och ekonomisk balans ökar om många människor känner delaktighet och medansvar för näringslivets utveckling. Vi tror också att problemet med Sveriges stora sparandeunderskott kan lösas bara om hela folket engageras i ett gemensamt sparande för sin gemensamma framtid. Av dessa skäl har vi förslagit löntagarfonder. De är förvisso inte den enda och tillräckliga lösningen på våra ekonomiska problem. Men vi tror att de kan bli ett viktigt bidrag — om vi vill lösa problemen i den svenska modellens anda. Debatten om den ekonomiska politiken visar var skiljelinjen går i svensk politik. Den gäller om vi skall kunna återupprätta den svenska modellen, där rättvisa och solidaritet präglade politiken, där breda uppgörelser vid lösningen av våra ekonomiska och sociala problem var omistliga inslag. Skiljelinjen gäller om människor på nytt skall ha rätt till arbete, en hygglig försörjning och en rimlig social trygghet. Och den gäller slutligen om politisk och ekonomisk stabilitet skall kunna återvända till Sverige, så att enskilda och företag kan bygga och planera för framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Detta är, mänskligt och politiskt att döma, den sista debatt vi under lång tid skall föra här i riksdagen om den ekonomiska politiken med en borgerlig regering. Det ger anledning att något erinra om vad de borgerliga regeringarna lyckats rasera av det ekonomiska och sociala bygget i landet under den snart sex år gamla mandatperioden. Jag har naturligtvis inte den utgångspunkten, och det bör sägas redan från början, att krisen i den svenska ekonomin väsentligen är en regeringsskapad kris. Krisens verkliga karaktär är att den är en kapitalistisk överproduktionskris. Genom kapitalismens internationalisering eller tilltagande multinationalisering har krisen fått speciella drag. Mycket talar för att den period av kraftig expansion för de kapitalistiska ekonomierna som vi haft sedan 1945, det som ibland kallas den tredje industriella revolutionen, nu sedan en tid har börjat gå mot sitt slut. Den nuvarande krisen är en del av en mera långsiktig stagnationsperiod med viktiga förändringar i den moderna kapitalismens struktur. Den aktuella lågkonjunkturen är en tillfällig skärpning av de strukturella stagnationstendenserna. Men inom denna allmänna ram har de borgerliga regeringarnas politik haft som effekt att de förstärkt krisens verkningar, fördjupat krisen och fördröjt den svenska ekonomins marsch ut ur lågkonjunkturen. De borgerliga regeringarna bär alltså ett djupt ansvar för det nuvarande läget inom vårt lands ekonomi. En kortfattad beskrivning av rikets tillstånd kan lämpligen som jämförelseperiod ta de sex åren 1971-1976 som närmast föregick den borgerliga regeringsperioden. 1982 är ju ännu inte slut, och jag granskar därför sexårsperioden 1976-1981. Några viktiga data: Under den första perioden ökade bruttonationalprodukten med i genomsnitt 2,7 90 årligen. Under den senare perioden har den årliga genomsnittliga tillväxten varit 0,9 90.

Däremot har antalet deltidsarbetande ökat, från 910 200 år 1976 till 1101 300 år 1981. Räknar man om deltiden till heltid får man en minskning av den utgjorda arbetstiden inom förvärvsekonomin från 3 013 800 år 1976 till 2953 950 heltidssysselsättningar år 1981. Inom den svenska industrin har sysselsättningen minskat från 1 130 100 år 1976 till 1 012 200 år 1981. Det är en minskning på dessa år med 118 000 industrijobb. De svenska kapitalisternas investeringar i dotterbolag och filialer utanför Sveriges gränser kan uppskattas till ca 75 miljarder kronor under den borgerliga regeringstiden. Enbart under 1981 uppgick de till totalt ca 20 miljarder kronor. Samma år investerades 18 miljarder kronor i den inhemska industrin. Den genomsnittliga industriarbetarlönen har enligt Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen sänkts med ca 10 96 under de borgerliga regeringarnas tid. Aktiekurserna på Stockholms fondbörs har från slutet på 1976 och till slutet på 1981 stigit med nära 100 26. Enbart under 1981 steg aktiekurserna med över 60 96, vilket gav aktieägarna en förmögenhetsökning på över 35 miljarder kronor. Statens budgetunderskott mätt i löpande 12-månaderstal var ca 5 miljarder kronor, när den borgerliga regeringen tillträdde, och uppgår enligt den senaste uppgiften till 72 miljarder kronor. Statsskulden har växt från 73 miljarder kronor vid utgången av budgetåret 1976 81. Statens skuldsättning i utlandet har under samma period växt från 5 miljarder kronor till 47 miljarder kronor. Motsvarande siffror vid april månads slut 1982 var 321 miljarder kronor för Resultaten av sex års borgerlig maktutövning i regeringsställning är alltså i sanning förfärande. Är det då inte en regering fylld av sparsamhetsnit som vi har, en regering som energiskt eftersträvar balans och harmoni i den ekonomiska utvecklingen? Sparsamheten gäller tyvärr endast sociala och kulturella utgifter, men däremot inte utgifter för militära program. Där tvekar inte regeringen att med en rösts majoritet driva igenom beslut som binder det svenska folkhushållet för en dyrbar upprustningslinje under årtionden framåt. Nedskärningspolitiken är också riktad endast åt ett håll i samhället, nämligen mot löntagarna. Lönerna skall hållas nere, vinsterna däremot öka, det är det program från Svenska arbetsgivareföreningen som finansutskottet nu än en gång ansluter sig till. Inom ekonomin skall exportindustrin främjas, men den offentliga sysselsättningen däremot hållas tillbaka. Det är i princip samma politik som president Reagan genomför i USA, bara i mindre skala. Verkningarna är också desamma: nedskärning av befolkningens levnadsstandard, framför allt av levnadsstandarden för de grupper som redan har det mest bekymmersamt; omfördelning till de rikas och de stora inkomsttagarnas förmån; ökad arbetslöshet. Varför leder sparsamhetsnit till dessa bedrövliga följder? Jo, därför att det handlar om en samhällsekonomi där endast 80 20 av den tillgängliga produktionskapaciteten inom industrin används och där hundratusentals människor förhindras att göra en insats i produktion eller reproduktion. Att under dessa omständigheter ytterligare skära ned den offentliga och privata konsumtionen innebär att minska efterfrågan i ett läge när den i stället borde öka. Om vi ytterligare tittar i statistiken vad som hänt under de borgerliga regeringarna finner vi att dramatiska förändringar ägt rum för den privata konsumtionen, och hela konsumtionen, för de privata bruttoinvesteringarna, och de totala investeringarna, och importen. Beträffande det grundläggande siffermaterialet hänvisar jag till motion 2557, men jag upprepar slutsatserna. Regeringarna och Svenska arbetsgivareföreningen har i förening så lyckats hålla nere efterfrågan på hemmamarknaden att detta bidragit till att strypa investeringarna. Detta har också medfört en minskad import, medan exporten kunnat öka. Priset har varit arbetslöshet, sänkt konsumtion och levnadsstandard och attacker mot den sociala tryggheten. Den svaga efterfrågan från hemmamarknaden medför ett lågt kapacitetsutnyttjande. Detta har också trendmässigt fallit sedan slutet på 1960-talet. Ett lågt kapacitetsutnyttjande medför sänkt produktivitet, vilket i sin tur ökar produktionskostnaderna för varje framställd enhet. Bl. a. härigenom försvagar och försvårar en dålig hemmamarknad också exporten. Regeringens tes är att industrin inte kunnat utnyttja sin fulla kapacitet därför att den som man säger ”trängts undan” av den offentliga sektorn. Detta påstående är helt felaktigt. Industrins problem kommer sig väsentligen av att hemmamarknadens efterfrågan varit för låg. Industrin har stött bort arbetskraft på grund av rationaliseringar, bristande hemmaefterfrågan och flyttning av produktion till utlandet, inte på grund av den offentliga sektorns utveckling. Om inte den offentliga sektorn tidigare växt, hade arbetslösheten i dag varit ännu större. På Svenska arbetsgivareföreningens kongress i november 1980 krävde Marcus Wallenberg en nedskärning på 35 miljarder kronor i de offentliga utgifterna på två år och en 15-procentig nedskärning i reallönerna för arbetare och andra anställda. Han har till stor del blivit bönhörd. Det är återstoden av detta program som de borgerliga partierna nu vill genomföra. Och det är att observera att de därvid är helt eniga. Moderaterna ställer sig i sin motion helhjärtat bakom regeringen. Mitterpartierna kvitterar med att skriva: ”Utskottet noterar samstämmigheten mellan regeringens och motionärernas bedömning av hur den ekonomiska politiken bör bedrivas och ansluter sig härtill.” Funderar man aldrig inom folkpartiet och centerpartiet över hur det kan komma sig att moderata samlingspartiet så helt kan ansluta sig till mittenregeringens ekonomiska politik? Ärinte förklaringen att även mittenpartierna anammat den nyreaktionära borgerliga ideologin och politiken, vilken som mål har att tränga tillbaka arbetarrörelsen och dess idéer samt ge den s.k. rena kapitalismen ett ökat utrymme? Därför angreppen på fackföringsrörelsen, därför attackerna mot varje förslag om kollektivt styrda fonder, därför nedskärningen av reallöner och sociala förmåner. För att söka motivera dessa angrepp har man under en rad av år bedrivit en kampanj som gått ut på att förfalska bilden av verkligheten. Länge påstods det sålunda, för att motivera nedskärningarna och den s.k. exportledda politiken, att underskottet i bytesbalansen var mycket större än det i verkligheten var. Sven Grassman har utfört ett utomordentligt rehållningsarbete på denna front, men de ansvariga har alltid vägrat att diskutera hans teser. Man har utmålat läget i utrikeshandeln som katastrofalt, medan det i själva verket inte alls gått så dåligt för svensk export. Sveriges utlandsskuld har framställts som extrem, medan jämförbara länder i själva verket har mycket större skulder. Vad man däremot fortfarande anstränger sig för att dölja är att konsumtionen i Sverige under 1970-talet bara ökat hälften så mycket som i OECD-länderna i övrigt. Inte heller har den offentliga sektorns tillväxt i Sverige varit anmärkningsvärt stor. Det finns enligt vår uppfattning bara ett verksamt generalmedel mot inflationen, mot en fortsatt ökning av utlandsskulden, mot ett fortsatt permanent underskott i statsbudgeten. Det är samma medel som är det enda effektiva mot arbetslösheten, nämligen att bereda människorna möjlighet att få utföra produktivt arbete. Grundorsaken till alla våra ekonomiska problem är den låga sysselsättningen och det låga kapacitetsutnyttjandet. Kan vi här få ett förbättrat läge, då bidrar det också till att lösa våra övriga problem. Vänsterpartiet kommunisterna har härvid en odogmatisk ståndpunkt. För oss är det avgörande i nuläget att nya jobb kommer till stånd, inte i vems regi detta sker. Om det privata näringslivet kan skapa ökad sysselsättning är det bra. Går inte detta — och i många år har ju tendensen inom den privata industrin varit att man i stället minskat antalet jobb — måste staten, landstingen och kommunerna gripa in. Vår allmänna tes är att Sverige måste gå på två ben ut ur krisen. Avindustrialiseringen måste stoppas och industrin byggas ut. Som en målsättning ställer vi att det skall skapas 100 000 nya industrijobb under en tioårsperiod. I andra motioner till detta riksmöte har vi konkret angivit vilka specifika industrigrenar som därvid främst bör komma i fråga. Finansieringen vill vi ordna genom att med produktionsoch vinstbeskattning bygga upp samhällsfonder enligt det förslag vi ställt i riksdagen. Det andra benet i krisbekämpningen är fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorns socialt viktiga delar. Vi vill öka byggandet, åstadkomma en förbättrad barnomsorg, förbättra den kollektiva trafiken osv. enligt det detaljerade program vi framlagt. Under en treårsperiod bör det vara möjligt att här skapa 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten. Ett sådant program är i det långa loppet inte endast självfinansierande, utan en nödvändig förutsättning för industrins utbyggnad och för att välfärden över huvud taget skall kunna utvecklas. De borgerliga attackerna mot den offentliga sektorn är utomordentligt kortsynta. Hur skulle den svenska industrin över huvud taget ha kunnat nå en hög utvecklingsgrad utan en omfattande utbyggnad av den offentliga verksamheten, av skolor, bostäder, sjukvård, åldringsvård, kommunikationer osv.? Finansutskottet säger att det är motståndare till vpk:s krav på en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn. På den borgerliga kanten är man bara anhängare av en planmässig nedskärning av den offentliga sektorn. Mera förvånande är kanske att även de socialdemokratiska reservanterna är motståndare till en sådan planmässig utbyggnad. Man skriver i betänkandet att detta krav är ”ett uttryck för ——— övertro på centraliserad planhushållning”. Har man inte här låtit det gå troll i orden? Långsiktig planering är väl vad vi här i riksdagen sysslar med eller i varje fall borde syssla med. Utbyggnaden av den offentliga sektorn kan väl inte bara få ske som en anpassning till det privata näringslivets behov, som det ofta varit i det förgångna? En rationellt fungerande offentlig sektor förutsätter faktiskt långsiktig planering. Borde inte socialdemokraterna tänka om på den här punkten? En annan punkt där omtänkande också är av nöden i de socialdemokratiska reservationsskrivningarna är karakteristiken av vpk-motionen i reservation nr 1. Man skriver där att vpk framför ”i långa stycken en berättigad kritik mot den ensidiga borgerliga åtstramningspolitiken”. Vad socialdemokraterna inte kan acceptera är däremot att kritiken utgår från en marxistisk beskrivning av de ekonomiska problemen. Från vilken tidpunkt blev det tabu för socialdemokrater att söka göra en analys av ekonomin utgående från den marxistiska teorin? Är det verkligen något som betraktas som olämpligt och opassande? I så fall har utvecklingen inom socialdemokratin och avvecklingen av idéarvet gått ännu längre än jag befarade. I fortsättningen utmanar den socialdemokratiska reservationen närmast löjet. Man påstår att vpk-motionen förordar en ekonomisk politik som 2 Riksdagens protokoll 1981/82:172-173 bygger ”på element som är välkända från den ekonomiska politik som sedan decennier förs i Östeuropa”. Vad är det egentligen socialdemokraterna avser? Avser de våra krav på att återställa villkoren för den kommunala sektorn? Avser de kraven på ändrade beräkningsgrunder för basbeloppen? Avser de kravet på en förkortning av arbetstiden? Eller är det kanske kraven på avskaffande av skattefördelarna vid aktiefondsparandet eller på bevarad progressivitet i den statliga beskattningen de finner så ”östeuropeiska”? I reservationen nämns faktiskt två saker, förordande av centralstyrda planer för industrin och nationaliseringar av näringslivet. Båda sakerna kan säkert vara bra, det beror på hur man genomför dem. Men det enda vi säger i motionen är faktiskt att vårt industrialiseringsprogram bör kompletteras med statlig kontroll över investerings-, kapitaloch kreditströmmarna i samhället samt att man bör vidta förberedelser för en nationalisering av de stora privata affärsbankerna, försäkringsbolagen, investmentbolagen och stiftelserna. Det är sålunda ett rätt blygsamt program vi för fram, särskilt om man jämför med vad som nu sker i vissa länder i Västeuropa. I Frankrike exempelvis genomför socialister och kommunister tillsammans ett mycket omfattande nationaliseringsprogram. Även den svenska socialdemokratins principprogram innehåller en nationaliseringspunkt. Är den numera lika avsågad som republikparagrafen? Vpk har, som alla som något följer den politiska debatten borde veta, icke åsikten att man skall efterapa den ekonomiska modellen i Östeuropa. Vi är tvärtom på många punkter kritiska mot denna modell. Socialdemokratins skrivningar i reservationen vid finansutskottets betänkande påminner om den gamla ramsan: katten på råttan, råttan på repet osv. Man har tagit vid sig av Thorbjörn Fälldins och andras påståenden om att löntagarfonder leder till modell Östeuropa, och nu kastar man det felaktiga påståendet vidare. Det blir lika galet i det här kastet. Vi kan naturligtvis inte acceptera det borgerliga påståendet att kollektiv fondbildning innebär en långtgående maktkoncentration. I dag finns däremot som bekant en utomordentligt stark maktkoncentration till storfinansen. Den måste brytas på olika vägar. För vår del har vi ställt ett annat förslag än det socialdemokratiska i fondfrågan, innebärande dels samhällsfonder, dels lokala fackliga investeringsfonder. Detta förslag ger ökat inflytande åt de lokala fackliga organisationerna. Vi tycker att det är bra att socialdemokraterna avvisar det uttalande mot löntagarfonder som moderaterna har dikterat. Vi instämmer i detta avvisande men vill ha en annan motivering. Jag framställer därför med anledning av vad som i finansutskottets betänkande nr 40 anförs om näringslivets kapitalförsörjning följande yrkande: Totalt sett lider inte Sverige brist på kapital. Men det kapital som finns mobiliseras inte i tillräcklig grad för landets utveckling och ett förbättrat näringsliv. De senaste åren har vi fått en starkt ökad spekulation, samtidigt som vi fått en kraftig nedgång i produktiva investeringar. Detta hänger samman med såväl styrprinciper för som maktförhållandena över kapitalförsörjning och kapitalströmmar. För den offensiva samhälleliga näringspolitik som krävs för att bryta den ekonomiska stagnationen inom näringslivet fordras en samhällelig kontroll över investerings-, kapitaloch kreditströmmarna i samhället. Det krävs på längre sikt nationalisering av de stora privata affärsbankerna, försäkringsbolagen, investmentbolagen och stiftelserna. Det fordras en skärpt restriktivitet mot utlandsinvesteringar och industriutflyttning. Den borgerliga politiken har, när det gäller att öka sparande och investeringar i samhället, totalt havererat. De åtgärder som de borgerliga mest skryter om, skatteoch aktiefondsparandet, har sannolikt inte ökat sparande och investeringar ett dugg, enär dessa former av sparande främst bedrivs av grupper som skulle ha sparat oavsett om de förmåner som är förknippade med dessa sparformer existerar eller ej. Resultatet har blivit ökade förmåner för de välsituerade. För näringslivets utveckling krävs ändrade maktförhållanden. Storfinansens makt över näringslivet och den privata vinstjakten som näringslivets styrande princip måste angripas och hävas. En indragning av medel från storföretagen till samhällsfonder, såsom förordas i motion 2554, skulle kunna bidra till nödvändiga maktförändringar och aktivt medverka till en ökning av det produktivt använda kapitalet i Sverige genom att dessa fonder utgör den finansiella grundstommen för ett erforderligt samhälleligt industriprogram. Det diskuteras i samhället andra former av kollektiv kapitalbildning. Den socialdemokratiska ledningen har lanserat olika förslag till löntagarfonder. Ehuru i debatten dessa förslag närmast helt tömts på maktförändrande avsikter, vill moderaterna i motion 2550 att riksdagen skall göra ett uttalande mot löntagarfonder, vilka påstås innebära en långtgående maktkoncentration och leda till försämring av sysselsättning och ekonomisk utveckling. Motionen är uttryck för en hycklande inställning. Den oerhörda maktkoncentration till ett begränsat antal privata kapitalägargrupper som kännetecknar det svenska näringslivet säger motionärerna inget om. Däremot vill de ha riksdagsuttalande mot förslag, som kan innebära ett visst aktieinnehav för fackföreningarna. Det kan sättas i fråga om de socialdemokratiska förslag som diskuteras kommer att bidra till de ändrade maktförhållanden som krävs i näringslivet och om de kommer att främja sysselsättningen. Det torde emellertid inte vara riksdagens sak att gripa in i en diskussion om förslag som ännu inte är färdigt utarbetade och som följaktligen inte heller ställts under riksdagens prövning. Det är också beklagligt att det utredningsarbete som påbörjats om möjligheterna för någon form av kollektiv kapitalbildning avbrutits av de borgerliga partierna. Detta arbete borde återupptas med en allsidig parlamentarisk representation, då detta utredningsarbete redan tagit fram värdefullt material om den svenska kapitalmarknaden, förmögenhetsfördelningen m.fl. därmed sammanhängande frågor. Riksdagen bör därför avslå motion 1981/82:2550.” I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner som är i fråga under detta ärendes behandling.

Herr talman! C.-H. Hermansson var missnöjd med den motivering som vi i den socialdemokratiska reservationen har gett för vårt avstyrkande av vänsterpartiet kommunisternas ekonomiska motion. Han frågade vad vi har emot en marxistisk beskrivning av de ekonomiska problemen. Det är inte det vi vänder oss emot när det gäller kommunistmotionen, därför att vi anser att det är en marxistisk-leninistisk beskrivning av ekonomin, och det framgår också av reservationen. Jag tror inte att jag behöver föra något längre meningsutbyte med C.-H. Hermansson om denna ganska viktiga distinktion — skillnaden mellan vad marxismen anses vara i västvärlden och vad marxism-leninismen anses vara både i väst och i öst. Det är detta som trots allt varit och är vpk:s problem — huruvida man kan anse att den teoretiska och värdemässiga basen för marxism-leninismen är den som utformades i Sovjetunionen under åren 1920-1940, och som där anses ha en ganska handfast innebörd. C.-H. Hermansson säger att vi i vår motion inte har föreslagit några nationaliseringar av näringslivet, utan bara förbereder sådana. Varför är ni kommunister, C.-H. Hermansson? Jo, därför att ert partiprogram och många förslag som ni lagt fram handlar just om förändringar av ägandet — kritiken ni riktar mot vårt löntagarfondssystem gäller att detta för litet och för långsamt påverkar ägandesituationen i näringslivet — och ni vill nationalisera basindustrierna osv. Det är möjligt att en verklig finsmakare på hur man avstyrker kommunistiska motioner skulle ha velat göra det mera elegant än jag, men jag tror inte att C.-H. Hermansson kan hävda att detta strider mot vad som är innehållet i vpk:s politik, både nu och tidigare. Jag kan hålla med C.-H. Hermansson på en punkt, och det gäller det besynnerliga uttalande som de borgerliga partierna vill att riksdagen skall göra — som om det här vore något slags torgmöte där vi skall anta resolutioner åt olika håll. Alla vet i och för sig att de borgerliga partierna tycker illa om löntagarfonder. Men det är märkligt att riksdagen skall blanda sig i en debatt som pågår. Det finns inget förslag som förelagts riksdagen, och det finns inget arbete som pågår i något av riksdagens organ i frågan. Det är som vi bedömer och tolkar det ett försök att använda riksdagens auktoritet, statsmaktens inflytande över folket, för att strypa en demokratisk debatt. Det är en olustig taktik.

Herr talman! När jag hör Kjell-Olof Feldts försvar av de socialdemokratiska skrivningarna på den här punkten som jag kritiserade, kommer jag osökt att tänka på den gamla historien om vad fackföreningsmannen Charles Lindleys hustru sade till honom när han kom hem sent en natt: Inga förklaringar, Charlie, det gör inte saken bättre. Kjell-Olof Feldt säger att socialdemokraterna inte vänder sig mot att vi har en marxistisk beskrivning av den ekonomiska krisen i Sverige och omvärlden, utan en marxistisk-leninistisk beskrivning. På vilka punkter, herr Feldt, är den beskrivning som vi gör i vår motion icke marxistisk? Detta hävdas i reservationen och Kjell-Olof Feldt påstår det även här. Det är alldeles riktigt att vi vill bryta och förändra ägandeförhållandena i samhället. Jag trodde faktiskt i min oskuld att det också var vad socialdemokratin syftade till: att man var kritisk mot den oerhörda maktkoncentration till en begränsad grupp av folket, storfinansen, som vi har fått och som har accentuerats under den borgerliga regeringens tid. Men nu finner jag att när vi kräver förändring av ägandeförhållandena, så vänder sig socialdemokraterna i finansutskottet mot detta och säger: Ni vill ha det som i Östeuropa. Men, herr Feldt, innebär inte detta att ni faller undan för den reaktionära borgerliga propagandan som har framförts av Thorbjörn Fälldin och Svenska arbetsgivareföreningen och andra mot ert löntagarfondsförslag, där man helt oriktigt har påstått att detta skulle bryta sönder marknadsekonomin och, ännu oriktigare, att det skulle skapa förhållanden som är desamma som i Östeuropa? Där har man som bekant inga löntagarfonder, så hela jämförelsen faller platt till marken. Men ni faller undan för detta. I stället söker ni för att slippa undan dessa beskyllningar hävda att det är vpk som vill ha en ekonomisk modell som är den som finns i Östeuropa. Jag trodde att herr Feldt något följde med i den politiska debatten i landet. För ett par årtionden sedan kunde den anmärkningen ha varit befogad — det är möjligt — men allt vad som har skrivits och sagts från vpk-håll under de senaste årtiondena har ju inneburit att vi har vänt oss mot den ekonomiska modellen i Östeuropa och sagt att den är olämplig för våra förhållanden, och den vill vi absolut inte efterlikna. Vi vill gå en annan väg, som varken är den östeuropeiska eller den socialdemokratiska — för den leder ju inte fram till socialismen.
Herr talman! Det är ju lustigt att höra en gammal kommunist bli upprörd därför att man säger att han ansluter sig till marxism-leninismen. Men det är väl så, C.-H. Hermansson, att vänsterpartiet kommunisterna vill ha planhushållning, central planering av ekonomin? Ni vill ha statsägda basindustrier — ni har aldrig så noga definierat vad basindustrier är, men de flesta uppfattar det som att det är större delen av industrin. Ni är utomordentligt kritiska mot Sveriges öppna handelspolitik. Ni har bekrigat frihandelspolitiken. Ni har i motionen berört det ni kallar multinationaliseringen av Sverige. Ärinte detta de tre typiska dragen i den specifika variant av kommunismen som har utvecklats i Östeuropa: planhushållning, statsägande av industrin och reglerad utrikeshandel? Det har jag trott att vpk står för. Står ni inte för det, är det inte mycket kvar. Då kan ni stryka det där med kommunisterna. Vad som blir kvar av er får ni väl själva avgöra.
Herr talman! Jag är inte alls upprörd — jag är bara förvånad över att man är så okunnig på socialdemokratiskt håll. Det kan man givetvis bli upprörd över, men om man har märkt den okunnigheten under en följd av år så minskar bestörtningen något. Det är alldeles självklart att vi vill ha ett samhällsägande när det gäller de avgörande produktionsmedlen — det har vi aldrig stuckit under stol med. Jag trodde att detta var vad som stod skrivet också i det socialdemokratiska principprogrammet. Skall man tolka det som socialdemokraterna i finansutskottet nu säger som att den svenska socialdemokratin helt tar avstånd från nationalisering av kreditanstalter och viktiga industrier, även när samhällets behov kräver det? Då måste ni ju också förändra ert principprogram, herr Feldt, för annars går det absolut inte ihop. Det är möjligt att ni kan klara av att under lång tid släpa med er den punkten, på samma sätt som ni släpat med er republikkravet under många år, men det är en bubbla som kommer att spricka. Vi vill också ha ett ökat inslag av planering i ekonomin, men vi vill inte ha en byråkratisk ledning av näringslivet — det vänder vi oss emot. Därför är vi också kritiska mot den östeuropeiska modellen. Vi är kritiska mot de multinationella företagens stora inflytande i Sverige, och vi är kritiska mot den stora kapitalexporten och utflyttningen från Sverige till utlandet av svenskägda företag. Är detta någonting anmärkningsvärt, som socialdemokraterna inte instämmer i, så vore det intressant att få höra detta. Vi hade så sent som häromdagen en debatt om utländskt ägande av svenska företag, där vi slogs för principen att företag och naturtillgångar här i landet skall ägas av svenska folket, av svenska personer och inte av de stora multinationella företagen. Det är självfallet en linje som vi håller fast vid. Men vi avvisar bestämt den propaganda som bedrivs i den socialdemokratiska reservationen, att vi vill ha en östeuropeisk ekonomisk modell. Det är denna felaktiga beskrivning, vilken är lika vulgär som den borgerliga propagandan mot löntagarfonderna, som jag har vänt mig emot. Och den är jag verkligen upprörd över.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt inledde sitt huvudanförande med att tala om vad han kallade stagnationen i vår ekonomi. Därmed vidrörde han självfallet det som borde vara den ekonomiska debattens huvudfråga: Skall vi ha tillväxt eller stagnation? Svaret kan synas alltför självklart för att frågan skall anses riktigt meningsfull. Det är klart att vi måste ha tillväxt i vår ekonomi. Det är vi alla eniga om. Tillväxten är avgörande för vår framtid som industrination, för sysselsättningen och för vår sociala trygghet. Drabbas vi av stagnation blir våra industrier utkonkurrerade, arbetslösheten ökar och det sociala välfärdsbygget skakas i sina grundvalar. Stagnationen måste till varje pris undvikas. Det är vi helt eniga om. Är det då inte ganska sällsamt att denna avgörande fråga så sällan ställs? Eller rättare sagt — att de folkstormsframkallande enskilda ekonomiska frågorna så sällan kopplas samman med denna avgörande fråga. Hur meningsfullt är det egentligen att opinionsmäta vad folk tycker om karensdagarna om man inte kopplar samman förslaget med den ekonomiska bakgrunden? Är inte svaret då givet på förhand? Det är ganska klart att folk ogillar karensdagarna om frågan ställs på detta enkla sätt. Om karensdagarna införs så strejkar vi, säger somliga. Eller vad tycker människor om en höjning av momsen, om de får veta 'att en tvåprocentig höjning kostar de svenska hushållen dubbelt så mycket som karensdagarna? Det är klart att de ogillar en momshöjning. Den slår hårt mot barnfamiljerna. Upp till kamp mot indragningen av kommunernas överskott på pengar! Det är väl självklart att folk tycker att det vore bättre om utbyggnaden av den kommunala servicen kunde få fortsätta i samma takt som under 1970-talet. Som kommunalman eller landstingsman är det också naturligt att man å det livligaste ogillar att kommunens eller landstingets resurser begränsas. Herr talman! Det är kanske för mycket begärt att den ekonomiska debatten skulle reformeras just ett valår. Men hur skulle det vara om de politiska megafonerna i stället användes för att informera folket om vårt ekonomiska läge, om bakgrunden till de besparingsförslag som ogillas? Vi kunde lämpligen börja med några fakta ur avstämningen av 1980 års långstidsutredning, om förekomsten av det s.k. reallönegapet, som innebär att löner plus sociala avgifter i realvärde under 1970-talet stigit med 30 20 medan den reala nationalinkomsten stigit med bara 15 96 . Vidare kunde det vara lämpligt med en enkätfråga, om medborgarna anser att denna utveckling kan eller bör fortsätta eller om den måste brytas. Sedan kan vi fortsätta att opinionsmäta vad folk tror om en utveckling som inneburit att bruttoinvesteringarna under 1970-talet realt ökat med bara 3-4 20, medan bruttonationalinkomsten ökat med 15 26 och den totala konsumtionen med 25 90. En annan viktig upplysning är att industriproduktionen inom OECD området totalt nu ligger 30 76 högre än 1970, medan den i Sverige ligger bara 12-15 90 högre. Den svaga utvecklingen av industriproduktionen har självfallet ett samband med den låga avkastningen på det kapital som satsas i industrin. Under 1970-talets senare del har avkastningen på eget kapital efter skatt varit bara hälften så hög i verkstadsindustrin som den varit i fastighetsoch byggbolag och banker. Den reala avkastningen på börsnoterade aktier inom verkstadsindustrin lågislutet på 1950-talet och början på 1960-talet på plus 12-15 96. Men under sista hälften av 1970-talet var motsvarande siffra minus 8 90. Allt detta är grundläggande fakta om vårt ekonomiska läge, som det borde vara samtliga partiers skyldighet och huvuduppgift att informera svenska folket om. Avgörande för våra möjligheter att komma till rätta med våra ekonomiska problem utan alltför svåra motsättningar mellan olika intressegrupper är hur vi lyckas med denna informationsuppgift. Jag är övertygad om att även socialdemokraterna inser det omöjliga i att föra en av ofullständiga och slumpvisa opinionsmätningar starkt påverkad ekonomisk politik. Redan på den socialdemokratiska partimotionens första sida kan man finna de numera välkända formuleringarna att den ekonomiska politik de borgerliga regeringarna fört ”misslyckats”, att den ”fördjupat och förvärrat Sveriges ekonomiska problem” och att den ”lett till låg tillväxt, hög inflation, rekordarbetslöshet och sjunkande investeringar”. Och detta upprepas sedan tämligen ordagrant i den socialdemokratiska reservationen nr 1. Det är, herr talman, om falskheten eller riktigheten i dessa påståenden som den ekonomiska debatten bör handla, om man verkligen vill klara ut vilka två alternativ för den ekonomiska politiken svenska folket har att välja mellan. Först vill jag notera att socialdemokraterna i utskottet när de skrivit sina reservationer tycks ha glömt bort att vi har en gemensam bedömning av den internationella utvecklingen. Vi pekar på den höga arbetslösheten i hela den industrialiserade världen. Inom OECD-området väntas den stiga till 30 miljoner människor. Produktionskapaciteten utnyttjas dåligt, och investeringstakten är låg. Den enda positiva faktorn är att inflationen dämpats. Vi pekar på risken för protektionism, som vi anser förödande för världsekonomin på sikt. Det allmänt höga ränteläget och underskott i de olika ländernas budgetar gör det naturligt att inflationsbekämpningen sätts i främsta rummet inom hela OECD-området. Men vi säger också att denna politik måste kombineras med ökade investeringar, teknologiska framsteg och förbättrad lönsamhet i företagen. Till bilden hör också osäkerheten på valutamarknaden, oljeprischockernas inverkan på många länders bytesbalanser och betalningssvårigheter för utvecklingsländerna och flera stater i Östeuropa. Alla dessa faktorer verkar hämmande på världshandeln. Den här beskrivningen av vår omvärld är vi i finansutskottet eniga om. Den prognos vi kommit fram till för innevarande år och för 1983 ger en något mörkare bild av utvecklingen än vad som anges i den reviderade finansplanen. Denna internationella bakgrund och den inverkan den måste ha på Sveriges ekonomiska politik tar de socialdemokratiska reservanterna ingen större hänsyn till i sina fortsatta resonemang och i sin iver att kritisera regeringen. Och jag noterade att Kjell-Olof Feldt i sitt anförande berörde den internationella situationen tämligen flyktigt. Grundtanken i s-politiken tycks vara att man genom att låta den offentliga sektorn fortsätta att expandera skulle få en högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Detta kan naturligtvis gå för sig, om man är beredd att låta underskotten både i bytesbalansen och i statens budget fortsätta att växa. Men hur länge går det? Hade vi följt de socialdemokratiska förslagen under senare år vad gäller motståndet mot regeringens viktigaste besparingsförslag, så skulle underskottet i budgeten ha varit 13-14 miljarder större. Det skulle ha betytt en ännu större obalans mellan vår konsumtion och vår produktion och ett större underskott i bytesbalansen. Ökad inflation, större utlandslån, högre ränta och — på sikt — högre arbetslöshet skulle vara ofrånkomliga effekter. Det är alltså två skilda synsätt på vår ekonomiska obalans och vad den kräver för åtgärder som nu klart och tydligt utkristalliseras. Mot regeringspolitikens strävan att minska ökningstakten i den offentliga sektorn för att ge utrymme för export och näringsliv ställs den socialdemokratiska politiken med dess ständiga tro på den offentliga sektorns välsignelsebringande expansion med ett allt mindre utrymme för den enskilda sektorn. En fortsatt snabb expansion av den offentliga sektorn i kombination med nya löneavgifter och vinstskatter för att bygga upp löntagarfonder kommer att leda oss mot ett samhälle alltmer präglat av den socialistiska ideologin. Det är en självklarhet i vart fall för ett liberalt parti att avvisa en sådan samhällsutveckling. Regeringens ekonomiska strategi kan kortfattat sammanfattas enligt följande. En fortsatt mycket restriktiv prövning av budgetens hela utgiftssida skall successivt minska budgetunderskottet uttryckt som andel av BNP. Jag vill betona att den största kraften måste sättas in just på utgiftssidan. Det är enligt min mening inte möjligt att lösa obalansen i statens budget med hjälp av skattehöjningar. Detta understryks också i kompletteringspropositionen. Skatteuttaget är i dag ca 50 26 av BNP. Det motsvarar i kronor ca 285 miljarder. Budgetunderskottet beräknas uppgå till 76 miljarder innevarande budgetår. Jag är helt övertygad om att det finns en gräns för det möjliga skatteuttaget. Min skepsis till den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken som en verksam åtgärd mot de höga budgetunderskotten har flera orsaker. En höjning av skatterna skulle dämpa efterfrågan i ekonomin. Lägre produktion och konsumtion betyder mindre skatteintäkter. Högre skatter tenderar att minska arbetskraftsutbudet. Högre skattetryck leder till ständigt växande ansträngningar från de skattskyldiga att genom olika skattedispositioner minska skatten. Det må gälla inkomstskatter, mervärdeskatter, avgifter och punktskatter. Alla har de en gräns, där det blir alltför intressant för de skattskyldiga att söka minimera sin skattebelastning. En höjning av skatterna ökar inflationstakten. En hög inflation försämrar Sveriges konkurrensläge gentemot utlandet. Räntenivån drivs upp, och de önskvärda investeringarna får allt sämre lönsamhet. Slutsatsen måste alltså bli att kampen mot inflationen kan bli framgångsrik endast om vi undviker fortsatta skattehöjningar. Med detta har jag avvisat en ekonomisk strategi som bygger på filosofin att vår obalans i budgeten kan hanteras med hjälp av nya skattehöjningar. När regeringens budgetförslag presenterades i januari i år var det allmänna omdömet att detta var en mycket återhållsam och sparsam budget. En del spåmän trädde fram i press och radio-TV och förklarade att den på väsentliga punkter inte skulle godkännas av riksdagen. I dag kan vi konstatera att regeringen varit framgångsrik med sina sparförslag. I alla väsentliga delar har budgetförslaget vunnit majoritet i kammaren. Huvudpunkter i den ekonomiska politik som på sikt skall leda oss bort från de stora ekonomiska obalanserna är ökad export och högre investeringstakt. Vi måste omfördela resurser till förmån för en industriell expansion. Detta innebär att det utrymme som kommer att stå till förfogande för ökad inhemsk konsumtion, privat såväl som offentlig, blir ytterst begränsat. Vi har ett besvärande högt ränteläge, dels på grund av att vi tvingas anpassa oss till omvärlden, dels på grund av statens stora upplåningsbehov. Det förrycker många investeringskalkyler, och det krävs en mycket god avkastning på en industriinvestering för att den skall kunna i lönsamhet mäta sig med finansiella transaktioner eller rent banksparande. Det är i en sådan situation inte alldeles egendomligt om en efterlängtad skjuts i investeringsverksamheten låter vänta på sig. Dessutom måste vi hålla i minnet att många företag i daginte utnyttjar sin fulla kapacitet. Detta påpekade också Kjell-Olof Feldt i sitt anförande. Det krävs en högre efterfrågan, framför allt från exportmarknaden men även från hemmamarknaden, för att de investeringar som redan är gjorda skall utnyttjas för fullt. Det är inget tvivel om att de åtgärder som regeringen och riksdagen beslutat om är på väg att förbättra vår situation. Devalveringen tillsammans med en rad andra åtgärder för att stimulera näringslivet har skapat förutsättningar för en ökad tillväxt i den utlandskonkurrerande sektorn. Inte minst kommer gårdagens skattebeslut att ha en positiv inverkan. Den förda politiken, i förening med en lugnare oljemarknad och en långsammare internationell inflationstakt, har medverkat till att inflationstakten i Sverige sjunker och nu ligger på knappt 9 2 i tolvmånaderstal, underskottet i bytesbalansen minskar, diskontot har kunnat sänkas i två omgångar och underskottet i statsbudgeten mätt som andel av BNP är på nedåtgående. De senaste månadernas utveckling av export och import har medfört en förstärkning av handelsbalansen. Under tremånadersperioden februari-april visade handelsbalansen ett överskott på ca 3 miljarder mot ett underskott på en halv miljard för tremånadersperioden dessförinnan. Ser man på exportens varufördelning noteras volymökningar för trävaruexporten, stålet och även personbilarna. Exporten till OPEC-länderna och till USA har ökat kraftigt vissa månader. Vi kan alltså notera en på viktiga punkter klart förbättrad utveckling. Men vi kan också i statistiken avläsa kvarstående obalanser och problem. Torsdagen den Investeringstakten borde vara högre, ungdomsarbetslösheten borde vara 10 juni 1982 avsevärt lägre och exportorder borde inströmma i snabbare takt. Men lägre inflation visar på att en omorientering till en betydligt lägre tillväxt i den politiken, m.m. offentliga sektorn och ett ökat utrymme för industrin och annan exportorienterad näring är på väg att ge resultat. Herr talman! Den förda politiken måste enligt min övertygelse fullföljas. Men socialdemokraterna i utskottet förordar helt andra riktlinjer för den ekonomiska politiken. Deras förslag tyder inte på någon vilja eller förmåga att göra en rimlig avvägning mellan den offentliga och enskilda sektorn. Det äri och för sig inte särskilt egendomligt att ett parti med en socialistiskt färgad ideologi tror att fortsatt snabb expansion av den offentliga sektorn kan lösa våra ekonomiska problem. Det ligger ju i dess ideologiska övertygelse att samhällets organ bäst kan ombesörja det mesta. Vad svensk socialdemokrati vid det här laget borde inse, det är att ingen utveckling i en och samma riktning kan tillåtas fortgå i det oändliga utan att man till sist hamnar i en helt omöjlig situation. Alla trender måste förr eller senare brytas. Vi kan inte skattehöja oss till ekonomisk balans. Lika omöjligt är det att via den offentliga sektorn med växande underskott och utlandsupplånade pengar expandera oss ur obalansen. Likväl är detta såvitt jag kan se huvudinnebörden i socialdemokraternas riktlinjer för den ekonomiska politiken. Om det socialdemokratiska motståndet mot regeringens sparåtgärder från hösten 1980 och till nu hade segrat i riksdagen skulle det ha ökat budgetunderskottet med 13-14 miljarder, såvida inte skatter och avgifter ökats med motsvarande belopp. Den här debatten är mitt sista tillfälle att här i kammaren be Kjell-Olof Feldt förklara varför han anklagar regeringen för en ”ansvarslös budgetpolitik” — uttrycket finns i s-reservationen — utan att tala om hur han skall klara den enorma försvagning av budgeten som skulle bli resultatet av socialdemokraternas egna förslag. Nu ber jag Kjell-Olof Feldt att åtminstone antyda med vilka metoder han skulle ha åstadkommit ett lägre underskott. Men jag har fler frågor. Ni socialdemokrater talar om rekordhög arbetslöshet. Ni vet mycket väl att vid en internationell jämförelse är arbetslösheten i Sverige låg. Men vi anser ändå att den fortfarande är för hög, och därför satsar regeringen mer än någonsin förr på att främja sysselsättningen. Kjell-Olof Feldt har alltså fel när han påstår att vi skulle ha övergivit ambitionerna att hålla uppe den fulla sysselsättningen. Men vi säger också att arbetsmarknadspolitiken måste utformas så att den främjar anpassningen på lång sikt. arbetslösheten skulle ha varit lägre om socialdemokraterna fått bestämma sedan 1976? De vägar ni anvisar är nya avgifter och kostnader för företagen, fondavsättningar som inkräktar antingen på löneutrymmet eller också på resurser och vilja till investeringar. Hur skulle detta kunna ge fler jobb? Ni påstår att regering och riksdag spolierat möjligheterna till en återhållsam avtalsrörelse genom införandet av karensdagar. Blir inte detta ett ganska meningslöst påstående om ni inte samtidigt förklarar varför den momshöjning ni föreslår, som kostar hushållen dubbelt så mycket, inte utlöser motsvarande kompensationskrav i avtalsrörelsen? Den frågan är så mycket mer berättigad som ni ju inte tänker er att de dryga 3 miljarder ni skall dra in till staten, skall tillföras hushållen. Pengarna skall användas till offentliga investeringar, vilket i och för sig är välbetänkt. Men eftersom ni inte har några som helt stimulanser till den utlandskonkurrerande sektorn — snarare motsatsen — så måste resultatet blir större underskott både i utrikeshandeln och i budgeten. I fråga om möjligheterna att tvångskommendera kapital till näringslivet kom häromdagen en intressant rapport från Frankrike om de svårigheter som uppstår om man på icke affärsmässiga grunder vill dirigera pengar från finansinstituten till industriinvesteringarna. Mitterand har ålagt de nationaliserade bankerna att ge de nationaliserade industriföretagen ett finansieringsstöd på 6 miljarder franc. Men de nationaliserade bankerna vill nu övertyga den franska regeringen om att de inte har lust att hjälpa till inom förlustsektorerna kol och stål. De säger också att regeringen äventyrar bankernas ställning som fristående finansinstitut. Detta kan belysa de svårigheter och konflikter som obevekligen måste drabba den länsfondsocialism som socialdemokratins senaste skisserade fondmodell skulle innebära. Därmed kommer jag in på det uttalande i löntagarfondsfrågan som utskottet föreslår att riksdagen skall göra. Jag har svårt att förstå Kjell-Olof Feldt och de övriga socialdemokraterna i finansutskottet när de säger att ett riksdagsuttalande mot löntagarfonderna skulle vara ett ”försök att begränsa den fortsatta fria debatten kring löntagarfondsförslaget”. Samma uppfattning gav Kjell-Olof Feldt uttryck för i en replik alldeles nyss. Vem är det, Kjell-Olof Feldt, som försöker begränsa en debatt? Ärdet den som uttalar sig, eller är det den som vill att inget uttalande alls skall göras? Det märkliga är att ordet löntagarfonder inte finns i den socialdemokratiska motionen, såvitt jag har kunnat finna. Är det meningen — eller var det meningen — att ingenting mer skulle sägas än de fem raderna om vinstdelning som står på s. 34 i socialdemokraternas partimotion? Men jag tycker inte att vi bör vara så tystlåtna om ett förslag som på några år skulle ändra hela vårt ekonomiska system och villkoren för svenska företag och för svenska löntagare, och varigenom främst de senare skulle bli gruvligt besvikna. Av LO-SAP:s fondmodeller är den senast presenterade inte mindre märklig än de föregående. Trots den intensiva fonddebatten har man i diskussionen ofta förbisett fondernas inverkan på näringspolitiken. Systemet med en fond i varje län skulle lätt kunna innebära att redan svaga regioner förblir svaga och att de starka — som får stora fonder — blir ännu starkare. Den dragkamp om industrier mellan de olika länen som redan förekommer kan väntas bli ännu mer intensiv. Investeringarna kan väntas bli bedömda geografiskt i stället för affärsmässigt. De 24 fonderna kommer efter några år att ha enorma ekonomiska resurser. Varje fondstyrelse kommer att utsättas för en hård press att satsa på den egna regionen. De politiskt eller fackligt valda fondstyrelserna kommer att hamna i hopplösa konflikter mellan å ena sidan krav på affärsmässighet och å andra sidan krav på att hålla verksamheten i gång även i sådana fall där lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Jag har svårt att tänka mig en mera effektiv spärr mot den strukturrationalisering av svensk industri som alla i princip ändå anser vara nödvändig. Fondernas dominerande ställning när det gäller kapitalförmedlingen kan med tiden väntas bli mycket stark — så stark att några företag inte har andra vägar att skaffa kapital än att gå till fonderna, vilket kan innebära att de måste gå till konkurrenternas ägare! Löntagarfonderna kan väntas stärka det bestående och hindra förnyelse. De hotar vår ekonomi i dess helhet, vår konkurrensförmåga gentemot utlandet, vår sysselsättning och på sikt vår sociala välfärd. Vill vi ha investeringar i de rätta företagen på de rätta platserna och vid rätt tidpunkt, då skall vi inte ha löntagarfonder. De socialistiska fonderna hotar inte bara vår ekonomi. De kan också bli ett hot mot andra viktiga värden i vårt demokratiska samhälle. Själva namnet löntagarfonder är minst sagt missvisande. Den enskilde löntagarens inflytande över villkoren på den egna arbetsplatsen ökar inte. I dag tillvaratar hans eget fack — oftast på ett effektivt sätt — hans intressen på arbetsplatsen. Men om ”fondsocialismen” genomförs i fackföreningssocialismens form, så kommer han att finna sitt eget fack på ägarsidan vid förhandlingsbordet. Hur stort blir då hans inflytande? Hur skall förhandlingarna om arbetsvillkoren då gå till? Löntagaren får besked om att den fackliga rörelsen äger och leder hans företag. Därefter finns inte mycket att tillägga, särskilt inte om de flesta andra betydande företag också blivit fondägda. Inser inte socialdemokraterna vilken olycka som skulle drabba även den svenska fackföreningsrörelsen, om man kopplar ihop de tre parterna fackföreningar, arbetsgivare och politiska makthavare till en enda maktfaktor? Socialdemokraterna måste klara ut — jag hoppas att Kjell-Olof Feldt åtminstone gör ett försök att göra det — hur den mekanism skall se ut som skall underlätta avtalsrörelsen, sedan fondfinansieringen tagit 196 av löneutrymmet och en del av vinsten. För detta får den anställde inte en enda kronas kompensation vare sig i egenskap av ”aktieägare” — via fonderna — eller som anställd vid företaget. Det är inte fonder som behövs för näringslivets expansion. Vad vi behöver är lönsamhet och konkurrenskraft på exportmarknaderna, dvs. just det som fonderna mera skulle förhindra än främja. Att belysa socialdemokratins vilsegångenhet i fondfrågan är, som jag ser det, kanske den främsta bland flera viktiga uppgifter i dagens politiska debatt. Vi tänker inte hålla tyst i löntagarfondsfrågan så som de socialdemokratiska ledamöterna i finansutskottet önskar. Herr talman! Vad slutligen gäller vpk-motionerna har utskottet enhälligt avstyrkt samtliga yrkanden. Utskottsmajoriteten avvisar kortfattat vpk:s förslag om planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn, ökad statlig kontroll och socialisering av svenskt näringsliv. Den ohejdade ökningen av statsutgifterna, som vpk förordar, kan inte finansieras. Sedan återkommer C.-H. Hermansson till det som han många gånger förut har varit inne på, nämligen att göra andra beräkningar när det gäller Sveriges bytesbalans. När det gäller bytesbalansen döljer vpk och deras lärofader Sven Grassman den utveckling som ägt rum under 1970-talet genom att lägga ihop de olika årens bytesbalansutfall. Man får då — det står i er motion — enligt den gamla nationalräkenskapsmetoden 38 miljarder i samlat underskott för åren 1971-1978. Enligt den nya metoden blir underskottet någonting på 10 miljarder — det står 7,6 miljarder i er motion. Sedan säger ni att detta är mindre än vad som gäller för jämförbara länder. Men bilden blir ju en helt annan och minst sagt oroande, om man i stället sätter bytesbalansen och dess utveckling i relation till BNP-utvecklingen och jämför utvecklingen i Sverige med Västeuropa i övrigt. Då finner man att Sverige 1973 hade ett bytesbalansöverskott, som motsvarade ca 3 26 av BNP, medan vi 1980 hade ett underskott som motsvarar 4 96 av BNP. Det övriga Västeuropa hade 1973 i stort sett balans i sina utrikesaffärer och 1980 ett underskott motsvarande 1,5 26 av BNP. Sverige låg alltså vid 1970-talets början bättre till än jämförbara länder, medan vi vid årtiondets slut låg betydligt sämre till. Detta måste väl ändå vara viktigare och mer intressant än att bara tala om det samlade utfallet, där det gynnsamma läget vid decenniets början döljer det ogynnsamma utfallet vid årtiondets slut. En liknande märklig metod använder ni när ni talar om konsumtionens utveckling. Era förslag innebär ju en kraftig konsumtionsökning. Ni påstår att vår konsumtion ökat bara hälften så mycket som i OECD i dess helhet. Men i förhållande till produktionen har Sverige — tvärtemot vad vpk försöker ge sken av — ökat sin konsumtion mer än något annat jämförbart land. Därav följer ett minskat utrymme för de investeringar som är helt nödvändiga för utbyggnaden av produktionsapparaten. En sådan utbyggnad är helt nödvändig för att vi skall kunna återställa balansen i våra utrikesaffärer. Under ganska lång tid har konsumtionsökningen — den offentliga och den privata — i vårt land ökat snabbare än vår produktion. Som lekman har jag aldrig upphört att förvånas över exercisen med siffror fram och tillbaka i syfte att komma ifrån den visserligen obehagliga men likväl ofrånkomliga slutsatsen, att denna utveckling av relationerna mellan konsumtion och produktion ovillkorligen måste brytas. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! När man lyssnade till finansutskottets ordförande var det inte lätt att ana sig till att riksdagen i dag behandlar regeringens kompletteringsproposition och att vi skall fastställa riktlinjer för den framtida ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Om detta sade finansutskottets ordförande egentligen inte ett ord. Det går inte att förneka — och det gjorde herr Enlund inte heller något försök att göra — att den borgerliga politik som nu fått hålla på i sex år har lett till kraftigt ökad arbetslöshet, till den längsta stagnationsperioden i vår ekonomiska historia, till fallande investeringar, 82 procents inflation och allt detta. Jag gav en mycket mild och försonlig beskrivning av resultatet av den här politiken. Nu säger man bara: Resultaten kommer i framtiden. Det skall bli ökade investeringar och ökad export. Men hur, Eric Enlund? Ni har haft sex år på er att försöka få i gång investeringarna, men de fortsätter att falla — de faller också i år. Regeringen gjorde ett försök i höstas och så sent som i januari att måla en glädjebild över industrins investeringsutveckling. Men investeringarna vägrar att rätta sig efter anvisningarna. Hur skall ni få i gång investeringarna? Inte går det att med ett kvartals handelsstatistik påstå att Sveriges långvariga underskott i utrikesaffärerna har försvunnit. Sedan var det ingenting mer. Vi fick inte veta någonting. Jag ställde en fråga som jag tycker är självklar. Ni vill att riksdagen i dag skall besluta om att statsutgifterna skall dras ner med ytterligare minst 12 miljarder om ett år. Och jag sade: Ge mig ett exempel! Vilken inriktning blir det? Vilka skall drabbas? Vilka områden gäller det? Ingenting fick jag till svar. I stället försöker Eric Enlund framställa en bild av socialdemokratin som om vår politik handlar enbart om höjda skatter och en växande offentlig sektor. Först är det en sak som jag måste upplysa Eric Enlund om. Om man höjer skatterna minskar det efterfrågan — javisst. Men drar man ner de statliga utgifterna minskar också det efterfrågan. Får de sjuka sämre ersättning och de arbetslösa lägre inkomster minskar det efterfrågan precis lika mycket som höjda skatter. Den regering som Eric Enlund företräder har bara i vår föreslagit en ny kassettskatt, höjd oljeskatt och en skatt på hyreshus. Om nu Eric Enlund anser att höjda skatter är så fruktansvärda ingrepp i landets ekonomi, varför har han då stött de förslagen? Och när han nu angriper alla skattehöjningar borde han förklara varför vissa skattehöjningar — när de kommer från borgerligt håll — är bra, medan de är dåliga när vi föreslår dem. Slutligen: De neddragningar av de offentliga utgifterna som ni har gjort har i stor utsträckning drabbat enbart den privata sektorn. Ni har inte minskat den offentliga sektorn. Ni har drabbat den privata sektorns inkomster genom att beskära den sociala grundtryggheten.

Herr talman! Eric Enlund gillar inte sifferexercis, säger han. Men hans tal och invändningar var ju fyllda med sifferexercis. På den punkten gjorde han alltså just vad han själv ogillade. Herr Enlund kan inte bestrida att de uppgifter som vi hade under 1970-talet om bytesbalansunderskottet har visat sig var oriktiga. De har sedan korrigerats, och där har Sven Grassman gjort en mycket stor insats. Utan den tror jag inte att det hade skett någon sådan korrigering i efterhand av dessa siffror. År 1980 är förhållandena annorlunda. Då har vi fått ett bytesbalansunderskott i Sverige, efter många år av borgerlig återhållsamhetsoch åtstramningspolitik. Men det nämner vi också i vår motion, och det är ett bekant faktum. En andra punkt som Eric Enlund tog upp var att den svenska konsumtionen i förhållande till produktionen har ökat mer än i andra länder, som han påstod. Och hans — liksom hela den borgerliga regeringens — recept är att man skall lösa balansproblemen genom ytterligare nedskärningar av den privata och offentliga konsumtionen, vilket ytterligare minskar efterfrågan. Herr Enlund har tidigare sysslat med jordbrukspolitik på ett professionellt plan. Hans resonemang påminner ungefär om det tokiga resonemang som en bonde för om han säger att han inte har råd att mjölka sin ko utan i stället måste köpa mjölken utifrån. Vad är problemet med den svenska ekonomin? Jo, att vi använder bara 80 6 av produktionskapaciteten och att vi har många hundra tusen människor som går arbetslösa. Vi får ingen ökad produktion därför att vi inte får någon ökad efterfrågan genom att de sociala och kulturella förmånerna skärs ner ytterligare, genom att den offentliga sektorn begränsas — vilket är den borgerliga regeringens främsta krav. Detta leder bara till ännu mindre produktion i landet, till ett minskat utnyttjande av produktionskapaciteten och ökad arbetslöshet. Det finns ett dynamiskt samband mellan konsumtion och produktion som herr Enlund inte vill se, utan finansutskottets borgerliga majoritet diskuterar som om det bara handlade om en matematisk formel enligt Friedmans modell. Konsumtionen är så stor och produktionen så hög — då skär vi ned konsumtionen. På det sättet tror man att problemen löser sig. Den avgörande frågan, som man inte kan svara på, är: Hur skall vi få ökad sysselsättning här i landet? Man säger: Öka vinsterna! Men vinsterna används ju i stället i spekulationssyfte. Och man säger: Öka investeringarna! Vad betyder det? Det betyder ökad rationalisering, datorisering och minskad användning av arbetskraft. Enligt era metoder är det här problemet omöjligt att lösa.

Herr talman! Först vill jag säga till C.-H. Hermansson att de siffror jag nämnde visar att både vpk och Sven Grassman döljer den faktiska utvecklingen av bytesbalansen genom att tala om medeltal för en tioårsperiod. Men det allvarliga och det som vi naturligtvis måste ta hänsyn till är den utveckling som har skett beträffande bytesbalansen i förhållande till vår bruttonationalprodukt. Jag sade faktiskt också, Kjell-Olof Feldt, att våra investeringar är för låga. Den viktiga frågan blir då: Vilken politik skall vi föra för att på sikt få skjuts på investeringarna och främja sysselsättningen? När Kjell-Olof Feldt säger att jag inte tog upp det som står i finansplanen, är det fel. Jag menar att om Kjell-Olof Feldt gör anspråk på att vi bara skall debattera de förslag som regeringen lägger fram, utan att ställa förslagen i relation till det som det största oppositionspartiet förordar, så får vi en ganska märklig debatt. Det är naturligtvis ointressant — om jag nu håller mig till besparingarna — att jämföra besparingarnas fördelningspolitiska effekter med något slags nollalternativ, där man inte vidtar några åtgärder alls. Det alternativet skulle ju medföra en helt oacceptabel ökning av budgetunderskottet. Kjell-Olof Feldt kan inte slippa att redovisa ett alternativ. Han kan inte bara fortsätta att anklaga regeringen för en ansvarslös budgetpolitik. Det står visserligen i er reservation att den relevanta jämförelsen gäller en helt annan politik som — säger ni — ger högre sysselsättning och bättre tillväxt. Ja, just det. Men hur skall den politiken beskrivas? Jag har efterlyst vilka grunder ni har för er tro att er politik bättre skulle främja sysselsättningen här i landet på lång sikt.

Herr talman! Jag vill först notera att Eric Enlund inte vågar påstå att den borgerliga politiken leder till någon minskning av budgetunderskottet. Det vågar han inte göra därför att långtidsbudgeten visar att budgetunderskottet kommer att fortsätta att stiga, om inte väsentliga förutsättningar förändras. Jag skall försöka redogöra för vad som är socialdemokratins politik för att minska budgetunderskottet. Visserligen redogjorde jag för det i mitt anförande, men jag skall ta det en gång till — pedagogik består som bekant ofta av upprepning. För det första: Vi tror inte på nedskärningspolitiken, för den ger minskade statsinkomster och ökade statsutgifter. Jag hoppas att Eric Enlund är medveten om att bara den nuvarande arbetslösheten kostar staten uppemot 1 miljard kronor i månaden. För det andra: Vi tror inte heller på skattehöjningar som en långsiktig metod för att förbättra budgetbalansen. Det är detta hela vår politik är inriktad på, att försöka få en ekonomisk tillväxt igen, så att inkomsterna växer, arbetslösheten sjunker och statens och kommunernas utgifter minskar. För det tredje: Vi vill ha en lägre inflation, som minskar trycket på statsutgifterna och gör det möjligt att på sikt sänka räntan. Men den här processen måste sättas i gång. Den startar inte. Det är som en motor som inte får den gnista som gör att den sätter i gång. Det är därför som vår politik inriktas på att sätta i gång en tillväxtprocess — definitivt inte bara i den offentliga sektorn. Det har till en mindre del att göra med den offentliga sektorn. De stora insatserna skall göras i den privata sektorn, och jag råder herr Enlund och andra: Läs vårt investeringsprogram. Därav framgår alldeles klart vad det är fråga om, att det inte handlar om att bygga ut någon byråkrati för att skensysselsätta människor. Eric Enlund säger: Vi måste angripa det största oppositionspartiet. Det är det viktigaste för regeringens företrädare. Ja, det tycks vara det. Det andra oppositionspartiet sade Eric Enlund inte ett ord om. Men hur är det med moderaternas budgetalternativ? Hade det inte varit intressant att begrunda vart moderaterna vill föra det här landet med sina våldsamma löften om enorma skattesänkningar? I andra sammanhang brukar företrädare för regeringen tala om att moderaternas politik kommer att leda till budgetunderskott på uppåt 150 miljarder kronor eller också måste man skära ner utgifterna med 70-80 miljarder. Denna helt fantastiska ansvarslöshet berör liberalen Enlund inte med ett ord. — Moderaterna håller ett fast grepp om pennan inte bara när Eric Enlund skriver sina betänkanden utan tydligen också när han skriver de anföranden som skall hållas här i kammaren! Jag tycker att det är skenheligt, om Eric Enlund ursäktar uttrycket, att gå här och säga att vi socialdemokrater vill förhindra en debatt i löntagarfondsfrågan, och att det uttalandet skulle vara ett försök att föra debatt. Ni har 80 96 av pressen. Arbetsgivareföreningen och en rad näringslivsorganisationer har lagt ned ett oräkneligt antal miljoner i kampanjer mot oss när det gäller löntagarfonderna. Detta uttalande har inte med debatten att göra. Det är till för att skapa intryck hos folk att riksdagen har förbjudit löntagarfonder — och det tycker jag är en olustig taktik.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att de som tidigare har, suttit i regeringsställning och de som skall försvara de borgerliga partierna är irriterade över Sven Grassmans avslöjanden, när de har tvingats att revidera sina statistiska uppgifter. Men man kan inte komma ur det dilemma som man själv har satt sig i genom att påstå att Grassman och de som citerar honom — som vpk har gjort i sin motion — kommer med falska uppgifter. Läs Grassmans bok! Där finns utförliga uppgifter, år för år, om hur man hade förfalskat statistiken. Där finns också ett klart erkännande av att vi i början av 1980-talet hade ett stort bytesbalansunderskott. Det är den politik som har lett fram till detta — med nerskärningar av efterfrågan — som Sven Grassman kritiserat. Det gör också vänsterpartiet kommunisterna. Herr Enlund har en replik till, och jag skulle gärna vilja att han svarar på några frågor som det inte fanns något svar på i hans anförande och inte heller finns svar på i utskottets betänkande. Den första frågan är: Hur skall den borgerliga regeringen få till stånd ökad sysselsättning? Vilka metoder har den borgerliga regeringen för att öka sysselsättningen i landet och framför allt inom industrin?

Den tredje frågan är: Vad vill man från liberal synpunkt göra för att motverka den ekonomiska markkoncentrationen i landet?

Och den maktkoncentrationen har tilltagit under de senaste årtiondena, inte bara under den borgerliga regeringens tid utan även under socialdemokratisk regeringstid. Men den har framför allt tilltagit under de sex år då de borgerliga regeringarna har suttit. Vad vill ni från liberal synpunkt göra för att bryta den maktkoncentrationen? Den kan väl inte vara förenlig med era samhällsideal?

Herr talman! Eftersom detta är min sista replik i den här debatten och med stor sannolikhet också mitt sista anförande över huvud taget i en riksdagsdebatt och eftersom varken Kjell-Olof Feldt eller C.-H. Hermansson nu har rätt till ytterligare repliker, skall jag inte upprepa de frågor jag har ställt och som jag inte har fått något svar på, och jag skall heller inte ställa några nya. Jag försökte i början av den här debatten lyfta fram den ekonomiska diskussionens huvudfråga om de två alternativen: tillväxt eller stagnation. Det finns fler varianter på den frågeställningen. Skall vi konsumera nu eller investera för framtiden? Eftersom det i en demokrati är folkets samlade vilja som bestämmer den långsiktiga utvecklingen, är det också nödvändigt att samma frågor förs ner mera på det personliga planet. Då kan frågorna formuleras så att de speglar två mycket olika attityder, som förvisso inte finns renodlade hos så värst många människor, utan där det tvärtom är så att båda attityderna finns hos var och en av oss. Den ena attityden kommer till uttryck i den fråga jag förmodligen också någon gång tidigare ställt här i kammaren: Vad kan jag själv eller min intressegrupp ytterligare ha att vinna i fråga om inflytande och ekonomiska och andra fördelar? En motsatt attityd leder till en helt annan formulering: Vad kan jag tänka mig att avstå ifrån med hänsyn till andra människors och andra gruppers önskemål innanför och utanför vårt lands gränser? Vi kan aldrig genom några beslut här i kammaren i någon större utsträckning påverka vilken inställning som i framtiden kommer att dominera hos svenska folket. Däremot har vi alla ett stort ansvar för vårt sätt att debattera. Oavsett hur det parlamentariska läget kommer att se ut i den här kammaren efter höstens val och oavsett vilka partier som får regeringsansvar och vilka som får oppositionsansvar, är det min förhoppning att den politiska debatten och även den ekonomiska debatten skall föras i sådana former och på ett sådant sätt att den håller tillbaka kravmentaliteten och i stället främjar offervilja och generositet. Någonting annat är knappast försvarligt hos en av världens rikaste och mest privilegierade nationer. Det är också min övertygelse att om vi ärligt försöker att föra debatten på det sättet, så skall både partier och intressegrupper till sin stora överraskning och glädje finna att det är betydligt mer som förenar än som skiljer. Den insikten skulle enligt min mening öka våra möjligheter att lösa våra ekonomiska och även andra problem, och därigenom skulle också missnöje och oro kunna dämpas. Den skulle också främja tacksamheten, som egentligen borde vara den mest naturliga känslan hos svenska folket.

Herr talman! Den enighet som de borgerliga partierna nått i finansutskottet om den ekonomiska politiken kommer att få stor betydelse inför höstens val. Den bekräftar vad vi moderater hävdade redan i vår partimotion, nämligen att de tre partierna har en gemensam ekonomisk-politisk strategi. Det står nu klart att ett borgerligt regeringsprogram efter valet kommer att inriktas på att stärka marknadsekonomin och minska den offentliga styrningen. Klyftan mot de socialistiska partiernas expansionsoch högskattepolitik är avgrundslik. I stället för ansvarsfull opposition satsar socialdemokraterna på ansvarslös obstruktion. Men jag förstår så väl att de känner sig trängda. Över hela norra Europa är de förr så starka socialdemokratiska partierna på tillbakagång. I Norge har de fått lämna plats för en ren högerregering. I Danmark sjunker stödet stadigt för Anker Jörgensens minoritetsregering. Islands kommunalval blev ett bakslag för den socialistiska sidan och en stor borgerlig framgång. I Holland har socialdemokraterna tvingats lämna koalitionsregeringen och väntas lida förluster vid ett nyval. Belgien styrs numera av en stark borgerlig regering. I Tyskland vacklar Helmut Schmidts ministär efter det senaste valnederlaget i Hamburg. Och i Storbritannien befinner sig labour närmast i upplösningstillstånd. Förklaringen till denna utveckling är inte svår att finna. Socialdemokraterna klarade sig bra, så länge det fanns ett växande välstånd att fördela. Men när de drivit de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten och skattetrycket i höjden, avtog den ekonomiska tillväxten. Socialdemokraterna försöker möta problemen genom att satsa ännu hårdare på de metoder som från början skapat dem. Det är endast borgerliga partier som förmår staka ut en ny väg mot återupptagen tillväxt och välfärdsutveckling. Den ekonomiska avmattningen skapar förvisso bekymmer i de västliga industriländerna. Men det är ingenting jämfört med de spänningar och den oro som råder i öst. När länder med goda råvarutillgångar inte ens kan klara sin egen försörjning med livsmedel, då måste det bero på feli det ekonomiska systemet. Vad vi nu bevittnar i Sovjetunionen, Polen, Rumänien och andra socialistiska stater, det är verklighetens underkännande av kollektivt ägande och planhushållning. Finansutskottet har på moderat initiativ tagit upp de påfrestningar på det internationella betalningssystemet som härrör från denna socialismens kris. En polsk statsbankrutt skulle få svåra återverkningar på det internationella banksystemet och därmed för världshandeln. Vid det ekonomiska toppmötet i Versailles häromdagen beslöts om ökad försiktighet vid kreditgivningen till öststaterna. Även flera u-länder utan egen oljeproduktion befiner sig nu i finansiella svårigheter. Ungefär 25 länder håller f. n. på att omförhandla sina skulder. Påfrestningarna på det internationella betalningssystemet kan utlösa inte bara ekonomiska kriser utan även militära urladdningar. Då är det naturligtvis hotande att de socialistiska staterna trots sin usla ekonomi har satsat stora pengar på rustningar. Men även i väst krockar socialismen med verkligheten. Efter Mitterands stora valseger för ett år sedan slog Frankrike som ensamt industriland in på en efterfrågestimulerande politik, kopplad till omfattande nationaliseringar av enskild företagsamhet. Resultaten kan nu avläsas i form av långsam produktionstillväxt, ökat budgetunderskott, högt ränteläge och snabb inflation. Av den åsyftade minskningen av arbetslösheten har det blivit en ökning till ca 2 miljoner arbetstagare. Man har redan hunnit med en devalvering, och den i förhållande till andra jämförbara länder avsevärt försämrade ekonomiska situationen sätter nu francen under förnyad press, vilket väntas framtvinga en omläggning av den ekonomiska politiken. Det franska exemplet är intressant för oss här i Sverige, därför att den återgång som där gjorts till traditionell efterfrågepolitik och offentlig utgiftsexpansion är just vad de svenska socialdemokraterna eftersträvar. Här hemma finns det likaså en nysocialistisk väckelse i form av satsningen på kollektiva löntagarfonder. Att detta har blivit det socialdemokratiska programmet inför valet är ett bevis för ideologins och traditionens makt. Förra våren pågick inom den s.k. krisgruppen vissa försök till nytänkande och anpassning till ändrade förhållanden. Men partiorganisationens svar på krisgruppens frågor var skarpt avvisande. Kjell-Olof Feldt blev hudflängd, när han förra sommaren framförde några realistiska funderingar om bl.a. utbyggnaden av barnomsorgen. Partikongressens debatt dominerades av krav på att den offentliga sektorn inte får bantas. Och den politik som socialdemokraterna i vår gett uttryck åt här i riksdagen är inte krisprogrammets utan den gamla vanliga visan om ökade statsutgifter, höjda skatter, flera regleringar och större subventioner och — som slutresultat — ett växande budgetunderskott. Kjell-Olof Feldt är medveten om att socialdemokratisk högskattepolitik inte är populär. Därför försökte han i sitt anförande förringa omfattningen av de skattehöjningar som hans parti föreslår. Men hans hänvisning till s. 42 i finansutskottets betänkande hänför sig till ett referat av vad socialdemokraterna säger i sin egen partimotion. Gösta Bohman återgav i går uppgifter ur den moderata partimotionen, som jag utgår från att Kjell-Olof Feldt har studerat under arbetet i finansutskottet. Att skattehöjningarna enligt socialdemokratisk skattepolitik inte kan stanna vid de låga siffror som Kjell-Olof Feldt försökte ge sken av framgår om inte annat därav att den nya löneskatt som beslöts i går kostar närmare 6 miljarder kronor och urholkningen av inflationsskyddet minst 1,5 miljard kronor därutöver. Nej, finansutskottets betygsättning av socialdemokraternas skattehöjningsförslag och budgetalternativ återfinns på s. 48 och följande sidor. Utskottet konstaterar där att det socialdemokratiska budgetalternativet skulle leda till väsentliga skattehöjningar och att motionärernas beskrivning är ”grovt vilseledande när det gäller att bedöma de föreslagna åtgärdernas långsiktiga budgetmässiga effekter”. Vid sidan av de skattehöjningar som ingår i skatteomläggningen uppgår övriga socialdemokratiska skattehöjningsförslag till ca 7 miljarder kronor. Summan blir alltså de 15 miljarder kronor som Gösta Bohman nämnde i går. Alternativet till socialdemokraternas expansions-, högskatteoch regleringspolitik är den ekonomiska politik som anges av finansutskottets borgerliga majoritet. Den ansluter till den senaste långtidsutredningens förord för en exportledd tillväxt och stark återhållsamhet med offentliga utgifter och privat konsumtion. Utskottet understryker vikten av de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anges i finansplanen. Av särskild betydelse är att kampen mot inflationen ges högsta prioritet och att detta anges som en förutsättning för full sysselsättning. Det är också ett viktigt konstaterande att konjunkturpolitiken måste underordnas de krav som den nödvändiga strukturanpassningen av vår ekonomi ställer. Därav följer kravet att arbetsmarknadspolitiska insatser måste inriktas på kortvariga arbeten och på åtgärder, som är ägnade att underlätta en framtida stadigvarande anställning i någon av näringslivets expansiva delar. Med hänsyn till den debatt som fördes här i kammaren i går är det också väsentligt att den borgerliga utskottsmajoriteten slår fast att ett ökat skattetryck inte innebär en framkomlig väg för att minska budgetunderskottet. Det målet måste — som utskottet framhåller — i stället uppnås via besparingar på statsbudgetens utgiftssida. Om den totala efterfrågan genom utgiftsnedskärningarna skulle hamna på för låg nivå, bör det i enlighet med vad som sägs i den reviderade finansplanen motverkas, inte med ökningar av andra statsutgifter — vilket har varit tendensen tidigare — utan med skattesänkningar. Utskottsmajoriteten går längre än vad som tidigare skett här i riksdagen, när den uttalar att det höga skattetrycket systematiskt måste bringas ned för att ekonomin skall fungera. Det är en ståndpunkt som vi moderater hävdat sedan länge. Den är inte särskilt väl förenlig med den i går beslutade skatteomläggningen, vilken tyvärr leder till ett höjt skattetryck. Men vi moderater är övertygade om att den realism som präglar finansutskottets uttalande om skattetryckets fortsatta utveckling också kommer att göra sig gällande när skatteomläggningen konfronteras med verklighetens krav. Vad beträffar den internationella utvecklingen har finansutskottet uttryckligen anslutit sig till den mindre optimistiska bild som tecknas i den moderata partimotionen. Vad som hänt de allra senaste dagarna förstärker intrycket att uppgången utomlands kommer att dröja. Oljepriserna stiger åter, dollarkursen har återgått till sitt tidigare toppläge, och några tydliga tecken på nedgång i det amerikanska ränteläget kan inte skönjas. Påfrestningarna på den svenska bytesbalansen blir större än vad vi tidigare räknat med. Vi fick häromdagen en påminnelse om detta i form av en höjning av bensinpriset. Även beträffande den svenska konjunkturen nyanserar finansutskottets borgerliga majoritet den optimism som kom till uttryck i kompletteringspropositionen. Det gäller särskilt prisprognosen. Här är det naturligtvis uppmuntrande att den envisa kampen mot inflationen i länder som USA, Västtyskland och Storbritannien nu bär frukt. Men inte ens i dessa länder är man beredd att blåsa faran över. Toppmötet i Versailles bekräftade att inflationsbekämpningen även fortsättningvis måste ges högsta prioritet, en linje som alltså nu också den svenska regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten uttryckligen har bekänt sig till. Men det finns hotfulla inslag i den svenska bilden. Producentpriserna stigeri en årstakt på närmare 13 26, och det brukar föregripa en motsvarande uppgång i konsumentpriserna något år senare. Från moderat håll har vi sedan en tid tillbaka dessutom påtalat att den snabba tillväxten i penningmängden på även här omkring 13 96 medför risker för en stegring av inflationstakten under 1983. Finansutskottet uppmärksammar detta problem i avsnittet om kreditpolitiken. Där diskuteras regeringens och riksbankens planer på att införa ett system med bankanknutna obligationsfonder i syfte att öka statsupplåningen direkt från allmänheten. Tanken är riktig, men det blir alltmer tvivelaktigt, om den hinner genomföras, så att nyordningen får avsedd verkan under innevarande år. Enligt den i finansplanen intagna kalkylen för budgetunderskottets finansiering skall ca 15 miljarder kronor placeras hos allmänheten, vilket är en dryg fördubbling jämfört med föregående år. Men försäljningen av sparoch premieobligationer hittills under 1982 uppgår inte ens till en tredjedel av det tilltänkta beloppet. Hushållens intresse av att placera sparmedel i obligationsfonder på de villkor som nu kan förutses torde, som finansutskottet framhåller, vara ringa. Om då obligationsfonderna främst skall suga upp storinlåningen från företagen är risken påtaglig, som vi moderater ser det, att det blir en press uppåt på räntenivån för statens upplåning. Och det skulle naturligtvis i sin tur verka uppdrivande på den inhemska inflationstakten. Utskottsmajoriteten har på denna punkt gjort ett tillkännagivande till regeringen och riksbanken. Jag vill rent allmänt tillfoga att det med det stora budgetunderskottet blir allt nödvändigare att ägna ökad uppmärksamhet åt de finansiella aspekterna på vår ekonomi. Avgörande för våra möjligheter att vrida den ekonomiska utvecklingen rätt blir nästa års lönerörelse. Utgångsläget är utomordentligt besvärligt. Med skatteuppgörelsens mål för inflationstakten, 5,5 70, återstår efter löneglidning och inflationskompensation för 1982 inget avtalsutrymme alls. Inom denna oförändrade ram skall en rad motstridiga önskemål tillgodoses: låglönegrupper skall ges företräde på de högavlönades bekostnad, de industrianställda skall prioriteras framför de offentliganställda, och allmänt sett behöver vinstutrymmet i näringslivet förbättras. För att detta räknestycke skall gå ihop krävs t.o.m. nominella lönesänkningar för vissa inkomsttagare. Situationen förvärras av att det stigande skattetrycket gröper ur realinkomsterna. Mycket allvarligare än återinförandet av karensdagar blir i det perspektivet de socialdemokratiska förslagen att höja olika skatter och avgifter. Särskilt momshöjningen med 2 26 kommer att slå direkt mot de yrkesverksammas konsumtionsutrymme. Jag kan inte låta bli att fråga Kjell-Olof Feldt hur socialdemokraterna, mot bakgrund av alla dessa skattehöjningsförslag, kan göra gällande att det är de borgerliga partierna som är ute efter att begränsa löntagarnas köpkraft. Jag anar herr Feldts svar: Löntagarna blir nöjda, om bara kollektiva löntagarfonder införs. Jag tror inte ett skvatt på det argumentet. Införandet av en ny löneskatt och av en progressiv vinstskatt skulle ju ytterligare beskära löneutrymmet. Från alla håll kommer dessutom vittnesbörd om den misstro — för att inte säga fientlighet — mot fondsocialismen som råder i socialdemokraternas egna led. Opinionsundersökningar visar att efter hand som väljarna blir mer medvetna om och kunniga i fondfrågor, så växer motståndarnas antal. Mångåriga socialdemokrater med särskilda förutsättningar att bedöma framtiden i ett Fondsverige gör alltmer kraftfulla avståndstaganden från sitt eget partis förslag. Assar Lindbeck har nyligen utkommit med en ny bok, där han påvisar faran för vårt ekonomiska och politiska system, för vår marknadsekonomi och för vår demokrati. Men än mera anmärkningsvärt är att Berndt Öhman, som i egenskap av först huvudsekreterare och sedan ordförande i löntagarfondsutredningen haft mer tid och anledning än kanske någon annan att tänka igenom denna sak, uttryckligen varnar för en utveckling mot en öststatsekonomi. Hur illa en sådan fungerar, det har jag inledningsvis erinrat om. Jag har en stark föraning om att det uttalande mot fondsocialism som vi moderater tagit initiativet till och som finansutskottet föreslår riksdagen att göra i historiens ljus kommer att framstå som en avgörande vändpunkt i svensk politik. Uttalandet tar sin utgångspunkt i den reviderade finansplanens redovisning av framgången med skattefondssparandet. Den vägen tillförs nu aktiemarknaden 2 miljarder kronor per år av en halv miljon småsparare. Det motsvarar mer än väl vad som ankommer på hushållen att tillhandahålla för att den utbyggnad av näringslivet som behövs skall kunna komma till stånd under 1980-talet. Vi moderater är naturligtvis mycket tillfredsställda med de båda andra borgerliga partiernas uppslutning bakom den slutsats vi har hävdat alltsedan fonddebattens början, nämligen att några tvångsvisa arrangemang inte behövs för att lösa näringslivets riskkapitalfråga. Men fackföreningsfonderna är alltså inte bara onödiga. De är, som finansutskottet framhåller, skadliga för vårt ekonomiska system. När det inte finns något enskilt ägarintresse, finns det heller ingen som bevakar att kapitalresurserna används på effektivaste möjliga sätt. Det blir bypolitik och prestigeprojekt av typ Stålverk 80. Genom det hot som fondsocialismen utgör mot mångfalden i marknadsekonomin blir den också farlig för vår demokrati. Den ägaroch maktkoncentration som blir följden skapar förutsättningar för en socialistisk planekonomi. Vi får då inte glömma — jag har sagt det många gånger förr, men det är värt att upprepas — att ingenstans i världen har någonsin planekonomi kunnat förenas med demokrati. Alla demokratiskt styrda länder bygger på marknadssystemet med privat ägande av produktionsmedlen som grundläggande princip. Herr talman! Att Kjell-Olof Feldt i sitt anförande beskrev det borgerliga motståndet mot löntagarfonder som ett steg bort från den svenska modellen ter sig mot denna bakgrund alldeles obegripligt. Jag har en så hög uppskattning av herr Feldts förståndsgåvor att jag måste beteckna detta som tal mot bättre vetande. Kjell-Olof Feldt har i en TV-debatt, som vi båda deltog i, förklarat att en röst på socialdemokraterna i höstens val är en röst på kollektiva löntagarfonder. Är herr Feldt, mot bakgrund av den motvilja mot fondsocialism som finns bland löntagare och socialdemokratiska sympatisörer och mot bakgrund av de allvarliga varningsord som uttalats av framstående socialdemokratiska ekonomer och samhällsvetare, i dag beredd att ompröva det uttalandet? Eller kommer han i spetsen för de socialdemokratiska reservanterna att tvinga den socialdemokratiska riksdagsgruppen att rösta för de fackföreningsfonder som en klar majoritet av väljarna inte vill ha? Låt mig, herr talman, sammanfattningsvis ange ett borgerligt program för återställd ekonomisk balans och tillväxt! Dess självklara utgångspunkt är att få bukt med de stora underskotten i bytesbalans och statsbudget. En elvasiffrig upplåning utomlands betyder — enkelt uttryckt — att vi lånar miljarder av andra och fattigare länders sparande för att kunna fortsätta att leva på stor fot och att vi begränsar våra barns möjligheter att hålla den levnadsnivå som vi beviljar oss själva utan att kunna göra rätt för oss. Det väldiga budgetunderskottet leder till snabbt växande räntor på statens upplåning. Häromdagen beslöt vi i finansutskottet att för det ändamålet anvisa den nätta summan av 39 miljarder innevarande budgetår. Och redan 1985 — det är visserligen bortom det ominösa årtalet 1984 men ändå bara tre år avlägset — beräknas räntor och amorteringar på statsskulden motsvara hela 80 70 av de löpande statsinkomsterna. Den första och viktigaste åtgärden blir mot denna bakgrund att minska de offentliga utgifterna. Därmed kan inflationen dämpas och räntan sänkas. Finansutskottet instämmer i den reviderade finansplanens bedömning att omfattande besparingar är nödvändiga för att skydda reallönerna. En annan politik skulle lägga en orimligt stor del av anpassningsbördan på löntagarna och leda till kraftiga standardsänkningar. Utskottsmajoriteten anger som mål att besparingarna skall vara av samma storleksordning som innevarande budgetår. Men för att bota vår sjuka ekonomi räcker det inte att spara och hålla igen inom den offentliga sektorn. Vi måste också frigöra och stimulera de produktiva krafterna i samhället. Den andra åtgärden blir då att sänka skatterna, framför allt på produktionen. Det finns flera sätt att stimulera ekonomin från utbudssidan. Näringslivet äri dag insnärjt i regleringar och föreskrifter. Den tredje åtgärden blir därför att avreglera och avkrångla Sverige. Och för det fjärde gäller det att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och förbättra Sveriges internationella konkurrenskraft. Som utskottet framhåller vilar ett stort ansvar direkt på avtalsparterna. Men statsmakterna kan inskärpa detta ansvar genom att klargöra att de inte längre har råd att inskrida med stödåtgärder och subventioner, om en alltför snabb löneutveckling skulle driva fram friställningar och företagskonkurser. Syftet är således att slå vakt om vår fria ekonomi och förstärka marknadsprincipen. Kritiker mot marknadsekonomin talar ofta om ofullkomligheterna hos ”den osynliga handen”. Men bittra erfarenheter har lärt oss att statens ”godtyckliga finger” skapar ännu större problem, när det blandar sig i det ekonomiska beslutsfattandet. Det är viktigt att minska politikers och byråkraters ingripanden och kontroll för att i stället stärka individens ekonomiska ställning. Självständiga människor behöver inte överlåta åt andra att fatta beslut åt dem och styra deras liv. Den bästa ekonomiska politiken är därför den som erbjuder en stabil ram, inom vilken människor själva kan planera och träffa sina avgöranden. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till finansutskottets betänkande nr 40 i dess helhet.

Herr talman! Lars Tobisson försökte pumpa upp modet hos sina satellitpartier, som Lars Tobisson hoppas få domdera över i en borgerlig regering lika effektivt som han gör i finansutskottet, genom att göra en europeisk turné. Den skulle visa att det bara är borgerliga partier som kan staka ut en ny väg ur den ekonomiska krisen. Gäller det Thatchers Storbritannien och Reagans USA? Där har ju de nyliberala idéerna börjat genomföras. Där stakas den nya vägen ut. Där börjar det marknadsekonomiska lyckotillståndet att närma sig. I USA går nu 10 miljoner människor utan arbete. Svarta tonåringar i storstäderna har en arbetslöshet på 90 96. I Thatchers Storbritannien har en stor del av industrin slagits ut — 3 miljoner människor går utan jobb. Är det moderaternas nya väg? Är det därför Lars Tobisson måste göra sina turnéer för att beskriva vad som väntar svenska folket? Nu är det lyckligtvis så att det är svenska folket som avgör den svenska regeringens sammansättning, och då hjälper det föga att åberopa läget för partier i andra länder. När det gäller den socialdemokratiska skattepolitiken får vi nu veta att Gösta Bohman inte byggde på uppgifter i vår motion utan på uppgifter som skulle finnas i den moderata motionen om den socialdemokratiska skattepolitiken. Får man göra så, Lars Tobisson? Hur kan moderaterna i en motion som lades fram samma dag som vår motion bestämma vad som är resultatet och effekterna av våra skatteförslag? Lars Tobisson vågade inte påstå att vår motion är felaktigt återgiven i finansutskottet. Hans citat var mycket illistigt valda. De handlade inte alls om storleken på de skattehöjningar som föreslås, ty finansutskottet har aldrig påstått och kan aldrig påstå att socialdemokraterna i sin motion föreslår några skattehöjningar på 15 miljarder kronor, utan det som gäller är vad jag sade, nämligen 3 725 milj.kr. Dessa förändringar i skatterna minskar inte löntagarnas köpkraft utan de skall användas för sysselsättningen, för att karensdagarna skall bestå i sjukförsäkringen, för att de arbetslösa skall ha en anständig ersättning och för att pensionernas värdesäkring skall bestå — detta minskar inte köpkraften. Till slut! Lars Tobisson och moderaterna har inspirerat och varit de främsta pådrivarna när det gäller det beslut som riksdagen skall fatta om nedskärning av statsutgifterna i nästa budget med ytterligare ca 12 miljarder. Nu vill jag veta vad moderaterna har för avsikter med dessa tolv miljarder. Vad är det ni skall göra? Ge ett enda exempel på de nedskärningar som väntar! Är det inte i en demokrati ett rimligt krav att väljarna vet vad ni tänker göra när det gäller deras välfärd och trygghet, om ni får makten igen?